Herr talman! När jag nämnde JAS-projektet menade jag de arbetstillfällen som kommer att skapas vid sidan om själva tillverkningen av flygplanet. Vi vet att det kommer att bli viss industrisysselsättning i Norrbotten på datasidan, som inte har direkt samband med själva JAS-projektet. Man har från regeringens sida förhandlat sig fram till att just det projektet skulle förläggas till Norrbotten. Som en följd av dessa överläggningar har vi också andra exempel på projekt som skall förläggas till Dalarna. Annars håller jag med Nils-Olof Grönhagen om att det är klart att tillverkningen av ett svenskt JAS-plan naturligt också bör ske i regioner i detta land som har det besvärligt med sysselsättningen. Jag vill understryka vad utskottsmajoriteten sagt, att vi får vänta och se hur utvecklingen blir. I en högkonjunktur och en uppgång finns det större utrymme för industriinvesteringar. För egen del är jag inte främmande för att man vid ett sådant tillfälle, och då ett samråd inte ger erforderligt resultat, genomför någon form av etableringskontroll eller tillståndsgivning. Jag tror att det kan bli nödvändigt i ett sådant läge. Men vi får avvakta och se.
Herr talman! Det sista Arne Fransson sade var glädjande. Det innebär att Arne Fransson i princip är överens med oss socialdemokrater om att det kan behövas ett lokaliseringssamråd för att åstadkomma vad vi syftar till här. Det hade ju varit snyggt av Arne Fransson och de borgerliga att vara med på saken redan nu. Vi kan inte tro att detta utnyttjas på ett otillbörligt sätt, utan det hade varit bra att ha allt klart för att kunna utnyttja det på det sätt vi anfört i vår reservation.

Herr talman! Regionalpolitikens mål är att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och att ge människor tillgång till arbete, service och en god miljö oavsett var de bor i landet. Genom en aktiv regionalpolitik skapas ett differentierat och decentraliserat näringsliv. Möjligheterna till sysselsättning i olika delar av landet är ytterst beroende av tillgången till arbete totalt sett. Förutsättningarna härför skapas främst genom den ekonomiska politiken och den näringsoch branschpolitik som förs. Sysselsättningsfrågorna är emellertid beroende av eller ingår i de flesta samhällspolitiska sammanhang. Det krävs därför en helhetssyn på samhällets insatser på olika områden för att vi skall kunna uppnå målsättningarna med sysselsättningsoch regionalpolitiken. Under 1970-talet har starka strukturella förändringar drabbat både branscher och orter mycket hårt i de flesta industriländer. Eftersom vårt land är starkt utlandsberoende — vi måste vara konkurrenskraftiga för att upprätthålla vår höga sysselsättning och vår höga standard — har verkningarna för oss ibland varit kännbara. För att lösa dessa problem krävs främst åtgärder inom andra områden, men regionalpolitiken kan ändå vara ett bra komplement. Regionalpolitiken utgör även en viktig del i en samlad politik med inriktning på jämlikhet, jämställdhet och social trygghet. En aktiv regionalpolitik är av grundläggande betydelse för att alla människor — kvinnor såväl som män — skall ha möjlighet till en egen försörjning och därmed ekonomisk självständighet var man än bor i vårt land. När centerpartiet under 1950 och 1960-talen krävde att maskinerna skulle flyttas till människorna och inte människorna till maskinerna beskylldes vi för bygderomantik. Verkligheten har sedan visat hur rätt vi hade. Genom de stora befolkningsomflyttningar som skedde på 1950 och 1960-talen har tyvärr svåra sociala problem skapats, som det tar lång tid att komma till rätta med. När riksdagen i dag har att ta ställning till den framtida regionalpolitiken finns det anledning att notera den befolkningsutveckling vi haft i vårt land under de senaste åren. Under 1960-talet flyttade 100 000 personer netto från skogslänen till övriga delar av landet. Under tiden därefter har mönstret ändrats så att flyttningsnettot nu är positivt för skogslänen. Frånsett Norrbottens län — som fått en ökning av utflyttningen efter 1975 — har samtliga skogslän haft en ökad nettoinflyttning efter år 1975. Vid en jämförelse med perioden 1950-1970 framgår att en påtaglig stabilisering har inträffat i befolkningsutvecklingen på länsnivå sedan mitten av 1970-talet. En bedömning framöver ger vid handen att vi kan vänta en fortsatt svag befolkningstillväxt och att 1970-talets tendenser i fråga om stabilisering kan antas bestå. För att den regionala balansen ytterligare skall förbättras krävs betydande både generella och selektiva insatser från samhällets sida. Det förslag som industriministern har lagt fram är av avgörande betydelse för att förbättra förutsättningarna för att klara sysselsättning och service i de regioner som har de största problemen. Det är viktigt, i ett läge där de ekonomiska resurserna är begränsade, att de medel som ställs till förfogande destineras till de områden av landet som har de största problemen. Som jag tidigare har framhållit måste regionalpolitiken omfatta alla viktiga samhällssektorer. Det statliga stöd som ges till såväl personsom godstransporter har därför stor betydelse för den regionala utvecklingen. Transportstödet till Norrland är ett viktigt medel för att mildra de ofrånkomliga nackdelar som stora transportavstånd kan innebära för företagen. Stödet kompletterar även de regionalpolitiska investeringsstöden och har stor betydelse för att man skall kunna upprätthålla en mer differentierad arbetsmarknad i Norrlandslänen. Med utgångspunkti bl.a. en motion av Filip Johansson och Arne Lindberg föreslår utskottet en förbättring av transportstödet till en kostnad av ca 25 milj.kr. Utskottet har mot bakgrund av de utvecklingsproblem som finns i vissa landsdelar ansett det naturligt att transportstödet som generellt verkande medel tilldelas en större roll som regionalpolitiskt medel. Vi hade hoppats att ett enhälligt utskottsbetänkande skulle kunna uppnås i denna del mot bakgrund av det initiativ som utskottet tagit. Men socialdemokraterna har trots detta funnit anledning till reservation. Som ett led i satsningarna på de sämst ställda regionerna i landet föreslås i propositionen att differentierade arbetsgivaravgifter används som regionalpolitiskt medel. Med hänsyn till det exceptionellt svåra sysselsättningsläget i malmfältskommunerna i Norrbotten föreslås en sänkning med 10 96 av arbetsgivaroch egenavgifterna i Gällivare, Jokkmokks, Kiruna och Pajala kommuner. Genom att företagen på detta sätt får sänkta produktionskostnader stärks konkurrenskraften. Företagen stimuleras också till expansion, och företag med låg lönsamhet ges en möjlighet att fortleva och därmed upprätthålla sysselsättningen. Socialdemokraterna har föreslagit ett system med återbäring av arbetsgivaravgifter. Utskottet tillstyrker propositionens förslag om differentierade arbetsgivaravgifter. Denna metod ligger väl i linje med utskottets uttalande för en önskvärd förskjutning mot större inslag av generellt verkande medel inom regionalpolitiken. Ett system med differentierade arbetsgivaravgifter är helt klart även väsentligt enklare att administrera än socialdemokraternas system med återbäring. En annan åtgärd som riktar sig till de ur sysselsättningssynpunkt sämst ställda regionerna är införandet av regionalpolitiskt stöd till företag för fastbränsleframställning. Stödet skall utgå i stödområde A och B till fasta anläggningar där torv eller flis förädlas. Socialdemokraterna har i reservation anfört att den ökade fliseldningen skulle innebära stora risker för skogsindustrins råvaruförsörjning, och de avstyrker förslaget. Utskottet anser däremot att tillvaratagande av hyggesavfall och klenvirke för flisning ger ett totalt sett bättre utnyttjande av skogsråvaran och därmed bättre ekonomiska förutsättningar för skogsbruket. Dessutom tillskapas värdefulla sysselsättningstillfällen i skogsbygderna. Beslutet år 1979 om ett samordnat glesbygdsstöd har haft stor betydelse för den positiva inomregionala utvecklingen, främst i skogslänen. I den proposition som vi i dag behandlar föreslås vissa ändringar mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits och de förslag som glesbygdsdelegationen har lagt fram. Industriministern framhåller att glesbygdsinsatserna skall ses som en mycket viktig del av regionalpolitiken. Målet skall vara att skapa en livskraftig glesbygd med arbetsställen, service och en god miljö. I en motion av Bertil Jonasson tas medelstilldelningen upp. Utskottet har därvid framhållit de ökade möjligheter att prioritera glesbygdsinsatserna som länsstyrelserna får genom det samlade anslaget till regionalpolitiska åtgärder. Jag vill i det sammanhanget framhålla att det är glädjande att socialdemokraterna i dag visar ett större intresse för glesbygdsfrågorna än vad de gjorde 1979. Mitt eget län, Västernorrlands läns, brottas liksom övriga skogslän med svåra problem. Länets näringsliv är i stor utsträckning baserat på skogsindustrin. Strukturproblemen inom denna bransch har fått mycket kännbara verkningar i länet. De största problemen med att upprätthålla sysselsättningen finns i inlandskommunerna Sollefteå och Ånge, vilka också har placerats i stödområde B. Ett flertal motioner som tar upp länets problem har väckts. I en motion av Martin Segerstedt och Roland Brännström föreslås inrättande av en kartkonserveringscentral i Ånge. En motion väckt av mig med samma yrkande har tidigare behandlats i civilutskottet. Civilutskottet ställde sig bakom motionens krav på inrättande av en kartkonserveringscentral samt uttalade att regionalpolitiska skäl skall beaktas vid val av lokaliseringsort. Arbetsmarknadsutskottet uttalar i detta sammanhang att en lokalisering till Ånge är väl motiverad. Ånge har f. ö. föreslagits som lämplig lokaliseringsort av den arbetsgrupp inom lantmäteriverket som haft att utreda frågan om inrättande av en kartkonserveringscentral. Jag utgår ifrån att regeringen kommer att uttala sig för en lokalisering till Ånge. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservationerna 67, 70 och 80 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Margit Odelsparr gläder sig över att socialdemokraterna är mera glesbygdsvänliga nu än vad de var tidigare. Jag vill i det sammanhanget bara erinra om att vi när glesbygdsinsatserna gjordes i slutet av 1960-talet hade en socialdemokratisk regering. Det är den regeringen som har tagit initiativ till väldigt många av de insatser som gör att de borgerliga partierna nu slår sig för bröstet och säger att de är så bra. Jag tycker att det är viktigt att man har detta i minnet. Det är hela tiden angeläget att man har en helhetssyn när det gäller att åstadkomma en regional balans. Vi har tidigare här talat om att både regionalpolitiken och glesbygdspolitiken är komplement till andra insatser. I fråga om centerns inställning till glesbygdsfrågorna vill jag säga att det alltid har varit lättare för centern att lösa glesbygdsproblemen när partiet varit utanför regeringskansliet och således icke haft regeringsansvar. Det var så 1979. Då visste centern hur de flesta problemen skulle lösas, men när centern sedan åter kom in i kanslihuset var det litet svårare. Då fortsatte utförslöpan i glesbygderna med arbetslöshet. Serviceproblemen har också ökat. Vi har i dag i många glesbygder svårt för attt.ex. ta hand om de gamla — det finns inga hemsamariter. När det gäller den differentierade arbetsgivaravgiften kontra återbäring på arbetsgivaravgifterna har vi skilda synpunkter på den satsningen. Vi tycker att det är viktigt att man effektivt använder de medel som står till förfogande. Det är också därför som vi anser att pengar inte skall strös ut generellt till alla företag. Vi ser gruvoch tillverkningsindustrin som en motor i den utveckling som länet skall ha. När det gäller administrationen har bl.a. socialförsäkringsutskottet yttrat sig och anfört att från utskottets synpunkt kan båda förslagen för avgiftsnedsänkning innebära en administrativ merbelastning. Utskottet har emellertid inte på något sätt hävdat att era förslag skulle vara lättare att administrera än våra — båda går att genomföra. Det är också i det här fallet främst fråga om pengar.
Herr talman! Frida Berglund och jag kanske inte behöver tvista alltför mycket om vem som värnar mest om glesbygdens intressen. Vi är båda två norrbottningar och känner väl till de problem som man har i glesbygden. Det arbete som centerpartiet under årtionden har bedrivit för att ta till vara just glesbygdens intressen är väl känt i den här kammaren.

De visar klart att utvecklingen varit positiv och att den regionalpolitik som förts har lett till positiva resultat. När det gäller frågan om differentierade arbetsgivaravgifter eller en återbäring av arbetsgivaravgifterna betonade Frida Berglund nu—hon gjorde det också tidigare i någon replik — att socialdemokraterna prioriterar gruvoch tillverkningsindustrin och satsar på den. Jag vill påpeka att vårt förslag med differentierade arbetsgivaravgifter i malmfältskommunen verkligen innebär en satsning på de företag som bär upp näringslivet i Norrbottens län, nämligen gruvoch tillverkningsindustrin. På den punkten råder alltså inga delade meningar. När det gäller administrationen tror jag att det klart framgår för alla som sätter sig in i båda systemen att ett system med differentierade arbetsgivaravgifter ställer sig betydligt enklare att administrera än ett system med återbäring av arbetsgivaravgiften.
Herr talman! Jag noterade med tillfredsställelse att Margit Odelsparr är den enda som sagt precis det som utskottet skriver, att det varit en nettoutflyttning från Norrbotten de senaste åren. Jag tog det till intäkt för att hon såg sanningen sådan den var eftersom hon är från Norrbotten. Detta om detta! När det gäller glesbygdssatsningen är det ju så att det krävs pengar. I det läge som vi haft har vi gjort en prioritering, och vi har då sett det som angeläget att bibehålla servicen och öka sysselsättningen i glesbygderna. Margit Odelsparr säger att det inte skett någon utflyttning från glesbygdsområdena. Men det skall inte tas till intäkt för att glesbygdsmänniskorna fått det bättre sysselsättningsmässigt. Jag tycker att Jörn Svensson beskrivit situationen i landet ganska bra. I och med att sysselsättningsläget i hela landet har blivit katastrofalt, som vi upplever det med massarbetslöshet, har människorna inte så många jobb att flytta till. I Kalixt.ex. finns det 18 lediga platser, medan det är 300 som söker dessa jobb. Det är väldigt få utbud, och då kanske en del stannar kvar i sin arbetslöshet i glesbygderna. Men det är säkerligen ingen bra tillvaro. Pajala kommun är den kommun som har de flesta arbetslösa per ledig plats. Jagtror att det är viktigt, som jag sade till Arne Fransson, att man gör klart för sig vilka problemen är. Om man inte själv har någon lösning på sina problem, så lyssnar man på andra när det gäller vilka insatser som kan göras. Glesbygdspolitiken är en del av den samlade regionaloch sysselsättningspolitiken.
Herr talman! Frida Berglund tar upp detta med att vi haft en viss utflyttning från Norrbotten under de senaste åren. Det gör att jag tyvärr är tvungen att påminna Frida Berglund om den enorma utflyttning — den s.k. glädjande folkvandringen — som vi hade på 1960-talet. Det gällde då inte något tusentals människor utan tiotusentals människor, som var tvungna att flytta. Det är naturligtvis att beklaga att situationen är sådan i dagens läge att folk inte får stanna kvar i Norrbotten och att vi inte kan bereda sysselsättning åt alla. Men situationen har ändå väsentligt förbättrats om man jämför med hur det var på 1960-talet. Arbetslösheten är alldeles för hög f. n. Det tycker jag också. Men jag vill påminna Frida Berglund om att vi faktiskt år 1972 hade lika höga arbetslöshetstal som vi har nu, och då var det en socialdemokratisk regering som styrde det här landet. Sedan säger Frida Berglund att regeringen och vi från centerpartiet skall lyssna på andra, dvs. på socialdemokraterna och deras förslag. Det tycker jag är alldeles riktigt. Jag tycker att det är en så allvarlig situation för Norrbottens del att vi alla gemensamt bör hjälpas åt för att skapa sysselsättning i Norrbottens län.

Herr talman! I all behandling beträffande regionalpolitiken som jag deltagit i här i riksdagen alltsedan 1976 har ett framträdande drag varit att huvudinriktningen i den borgerliga riksdagsmajoritetens samfällda agerande gått ut på att de socialdemokratiska förslagen skall avslås oavsett deras innehåll. Tyvärr kan vi konstatera att denna inställning har varit olycklig för utvecklingen här i landet, och vi har kanske hoppats på att den borgerliga gruppen skulle ha lärt sig att konfrontation gentemot socialdemokratins förslag varit olycklig för arbetsmarknaden i landet — oavsett vad man här i dag försöker bevisa med hjälp av olika statistikuppgifter. Beträffande den statistik som har presenterats tidigare av Arne Fransson och industriministern måste man fråga sig vad som egentligen är lögn och vad som osanning. Det finns mycket statistikunderlag att utgå ifrån, och som bekant kan man med hjälp av statistik bevisa allting — jag skall återkomma till detta. Herr talman! Ett viktigt inslag i arbetsmarknadsoch regionalpolitiken är det ekonomiska stöd som samhället är berett att ställa upp med. I vår reservation nr 24 aktualiserar vi frågan om procentsatsens storlek för det lokaliseringsbidrag som framgent skall utanordnas. Enligt vår uppfattning återgår regeringen och utskottsmajoriteten i någon mån till klokheten i och med att man är beredd att lämna den år 1979 införda regeln om avskrivningslån. Viställer upp på detta förslag, men vi anser att bidraget bör höjas med 5 Yo till 55 20 i stödområde B och med 10 9 till 40 26 i stödområde C samt att det skall utgå med 25 96 i det av oss föreslagna stödområde D. Vi har föreslagit detta mot bakgrund av att sysselsättningsproblemen i de regioner som omfattas av stödområdesindelningen nu är så stora att de kan åtgärdas endast med en så generös bidragsgivning som möjligt. Som en konsekvens av detta vårt synsätt föreslår vi i vår partimotion 2352 och vår reservation nr 27 att räntebefrielse för lokaliseringslån återinförs. Det är allmänt bekant att räntekostnaderna i dag är företagens största finansiella problem. Framträdande exempel på detta finns bl.a. från mitt hemlän Värmland, där företag som Lesjöfors järnverk framhållit att deras uppkomna ekonomiska problem beror på de höga räntekostnaderna. Enbart vid detta företag kostar det enligt uppgifter i massmedia i dag ca 60 miljoner att rädda en del av sysselsättningen där. Det är avsevärt mer än vad vårt förslag om räntebefrielse skulle ha kostat. Även från Björneborgs järnverk i samma län har man framhållit att man måste få ner sina räntekostnader om man skall kunna utveckla den produktion som staten gett företaget stöd för. Från socialdemokratiskt håll menar vi att all verklighet inom regionalpolitiken talar för att det behövs en generös tillämpning av stödformer om problemen skall lösas. Detta gäller också det sammanlagda lokaliseringsstödets storlek, och därför bör den begränsning av lokaliseringslån med högst 35 Z som tillämpats sedan den 1 januari 1982 omformas till tidigare vedertagna principer, dvs. att lån och lokaliseringsbidrag får utgå med högst 70 90 och utan den begränsning av lånemöjligheten som regeringen föreslagit. Även när det gäller lånesidan finns det en del praktiska exempel från mitt hemlän. Det rör sig i det här fallet, som gäller Bäckhammars pappersbruk, om ett industrigarantilån. Det sägs i dag att regeringen inte kan gå längre i lånedelen än till högst 30 milj.kr. Man har då räknat med, som det står i utskottsbetänkandet, att bankerna skall gå in och täcka resten. Men det gör inte bankerna, och då är frågan om det blir något övertagande för dem som tänkt sig att överta Bäckhammars pappersbruk. Det blir det inte med de nuvarande ekonomiska stödformerna från samhällets sida. Det behövs alltså en höjning av den möjliga lånenivån i alla avseenden. Herr talman! I det offensiva sysselsättningsskapande arbete som måste till ute i varje län, räcker inte den nuvarande organisatoriska uppläggningen till. Visserligen förekommer det i många län ett intensivt samarbete mellan olika länsmyndigheter, men länssamarbetet har på många håll kommit i gång först då problemen har uppstått. Orsaken är att det har saknats resurser för ett tidigare samarbete. Det behövs en bättre länsorganisation, och det behövs i första hand ekonomiska medel att bygga upp en sådan organisation. Någon regional industripolitik finns inte i dag och kommer heller inte att uppstå genom regeringens förslag. Därför anser vi att denna benämning i utskottsbetänkandet är en skrift i vatten som bör utgå ur betänkandet enligt vår reservation nr 46. Herr talman! Vi har lagt fram förslag om inrättande av ett stödområde D. Det resursprogram för industriellt nyföretagande i stödområde A—C som föreslagits bör omfatta även stödområde D, om riksdagen beslutar att ett sådant skall inrättas. I den socialdemokratiska partimotionen 1489 aktualiserar vi åter frågan om ett särskilt åtgärdsprogram för bruksorterna. Vi tog ursprungligen upp detta 1977, och vi har varje år när vi tagit frågan upplysts om att ett arbete med att skaffa ny sysselsättning till utsatta bruksorter pågår i kanslihuset. Utskottsmajoriteten försöker nu rädda sig undan med att hänvisa till att man inom pågående länsplaneringsarbete bör kunna uppfylla vårt krav om åtgärdsprogram för bruksorterna. Detta är en undanflykt från det som tidigare har utlovats. Visst har vi sedan 1976 vant oss vid att leva med det ena politiska löftesbrottet efter det andra. Men vi tänker ändå inte nu godta den ljumma utskottsskrivningen om bruksorternas problem. Den pågående utarmningen av bruksorterna måste hejdas och riksdagen bör, som vi anfört i vår reservation nr 76, framhålla, att den begärda redovisningen av åtgärdsprogram för bruksorterna skall lämnas senast i samband med nästa budgetproposition. De ledamöter som kommer från län med bruksorter vill jag uppmana: Svik inte bruksorterna ytterligare en gång! Herr talman! Jag vill även beröra innebörden i vår reservation nr 74. Den gäller en uppföljning av motion 2009 av Sven Aspling m.fl. och dess yrkande om att regeringen skall besluta att uppta överläggningar med landstinget i Värmland angående landstingskommunala investeringar. Motionskravet syftar bl.a. till att man genom sådana överläggningar kanske skulle kunna åstadkomma resultat som i någon mån räddar sysselsättningen för de 500 byggnadsarbetare i Värmland som nu är arbetslösa. Antalet arbetslösa kommer att öka till ca 1 000 till vintern om inte åtgärder vidtas. Detta är ett tidigare framfört krav som varje gång har avslagits av den borgerliga majoriteten, och även i år har man avstyrkt det. Det är erbarmligt att varje år behöva konstatera, att inte ens de borgerliga ledamöterna från det län det gäller kan sätta det egna länets problem före partifållans uppfattning. I år innebär detta att utbyggnaden av Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng försenas, att sjukhemmet i Sunne skjuts framåt i tiden och att sjukhemmet i Storfors förskjuts i tiden. Herr talman! Efter mig kommer borgerliga ledamöter, kanske från Värmland, att försöka bortförklara innebörden i motion nr 2009 och vår reservation nr 74. Detta är i så fall underligt, med beaktande av att de beträffande andra delar av betänkandet ställer sig bakom att det är inom länet och dess olika organ som man bäst kan utvärdera behovet av åtgärdssatsningar. Genom förslagen om landstingsinvesteringar i Värmland har man inom länet tagit fram ett länsanpassat och riktigt förslag för att skapa arbetstillfällen. Och därför vill jag till de borgerliga ledamöterna från Värmland säga: Visa nu något av konsekvens och visa att åtgärdsprogram av typ landstingsinvesteringar i Värmland är länsförslag som ryms i ett fruktbart länsarbete. Anders Högmark var uppe i debatten tidigare i dag och uttryckte då en viss bristande förståelse för bl.a. centerpartiets inställning — att inte lita på länsorgan och länsrepresentanter. Han är också välkommen att ställa upp på den här reservationen om han känner lust till det. Herr talman! Slutligen något om den aktuella sysselsättningsstatistiken, som tidigare har tagits upp. Det sägs i den statistiken att sysselsättningstillfällen och befolkning i skogslänen skulle ha ökat med en tiondels procent mer under åren 1976-1980 än under åren 1971-1975. Jag har också fått en statistik, som lär vara baserad på AKU-siffror. I den sägs att antalet sysselsättningstillfällen i skogslänen under åren 1970-1975 ökade med 30 000 och att det under åren 1976-1981 ökade med 26 100. För åren 1971-1976 var ökningen, enligt de här uppgifterna, totalt 52 000. Men det är, som jag sade, en sak att med statistik försöka bevisa att det har blivit bättre i länen. Jag kan konstatera att vi i mitt eget hemlän under 1970-talet — i första hand under senare delen av 1970-talet — har förlorat mellan 11 000 och 12 000 arbetstillfällen. Den eventuella sysselsättningsökning som ägt rum har främst varit orsakad av investeringar och satsningar inom den offentliga sektorn — men nu kommer, som bekant, sådana satsningar att hållas nere. Det ingår i regeringens politik! Då kan frågan ställas: Vilka sysselsättningsökningar skall centerpartiet framöver kunna åberopa för att kunna slå sig för bröstet? Hur skall man nu finna en fjäder att sätta i hatten? Det förhållandet att vi i exempelvis mitt län kunnat i viss mån kompensera bortfallet av sysselsättning inom industrin är i första hand en frukt av det socialdemokratiskt styrda landstingets insatser. Ungefär så är det i övriga delar av landet. Ser vi på storstadsregionerna kan vi finna att exempelvis Stockholmsregionen har ökat sin befolkningsandel mer under senare delen av 1970-talet än under första delen av 1970-talet. Men det finns kanske andra storstadsregioner — Malmö och Göteborg — som har en sämre sysselsättningsutveckling. Det har vi konkreta bevis på, bl.a. sådana som har framträtt i varvskrisens spår.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
Herr talman! Jag är förvånad över att Sune Johansson vill göra gällande att man far med lögn och osanning när man använder sig av statistiska centralbyråns officiella statistik över sysselsättningsutvecklingen i skogslänen under 1970-talet. Det skulle vara mig fjärran att beskylla Sune Johansson för lögn och osanning vid de tillfällen då han använder sig av officiell statistik. Statistik kan man naturligtvis i och för sig tolka på olika sätt, men officiell statistik är ändå officiell statistik! Låt mig slutligen säga några ord till Sune Johansson beträffande utvecklingen i Värmlands glesbygd under 1970-talet. Man skall självfallet inte slå sig för bröstet, men man kan ändå konstatera att antalet invånare i glesbygden under de första fem åren på 1970-talet minskade med närmare 6 000 medan minskningen under senare delen av 1970-talet var drygt 3 500. Detta vittnar, om något, om att den glesbygdspolitik som de ickesocialistiska regeringarna har fört har varit avsevärt bättre än den glesbygdspolitik som socialdemokraterna förde under de första åren på 1970-talet. Det är bara att konstatera detta med det statistiska material som finns.
Herr talman! Det är inte min mening att beskylla Arne Fransson för att fara med lögner, när jag säger att det kan vara fråga om vad som är lögn och vad som är sanning när man använder sig av statistik som bevismaterial. Jag har också skaffat statistik, men den stämmer inte överens med den statistik som Arne Fransson har presenterat här. Vi får väl låta någon som är mer objektiv i detta sammanhang bryta våra uppfattningar om vad som är riktigt och vad som är felaktigt i de statistikuppgifter vi har erhållit. Om vi ser litet till vad Arne Fransson säger om utvecklingen i glesbygden, kan det kanske vara så att man i vissa glesbygder har fått en viss sysselsättningsförstärkning. Jag vill inte frita socialdemokratin från en del av förtjänsten av detta. Jag har personlig erfarenhet från mitt hemlän av hur de satsningar som gjordes i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet så småningom gav frukt i mitten och senare delen av 1970-talet. Det finns många praktiska och konkreta bevis på detta. När vi skall se på befolkningsutvecklingen i ett län som mitt hemlän, kan vi plocka fram olika siffermaterial, bl.a. i länsstyrelsernas planeringsunderlag. Där kan vi konstatera en viss nedgång för en rad kommuner med glesbygder. Det har i kommunerna skett en viss omflyttning från glesbygd till tätort. Det har inte varit helt av ondo med en sådan utveckling — den har tvärtom varit nödvändig för att man skall kunna ge alla kommuninvånare en dräglig service. Vi har i detta län kunnat upprätthålla sysselsättningen något så när under åren 1975-1980. Antalet sysselsatta är nu något hundratal mindre än det var 1975. Vissa glesbygdskommuner inom länet — jag tror det är lika i alla skogslän— har haft en starkare avtappning. Men just genom satsningen på ett regionalt centrum i detta län har människorna kunnat stanna inom länet, och det har varit till nytta för samtliga länsfunktioner och för oss alla som bor och verkar där. Det är väl det som är en del av skillnaden mellan er typ av regionalpolitik och den som vi förordar när det gäller ortsplaner.

Herr talman! Den moderna regionalpolitikens start brukar anges till 1964-1965. Då infördes stödområdet och systemet med lokaliseringslån och bidrag, och då började en mer sammanhållen regionalpolitisk planering. Bakgrunden var den ökade obalansen mellan länen när det gällde sysselsättning och arbetslöshet — en obalans som så småningom förbättrades, medan den inomregionala obalansen ökade. Det var obalanser som till att börja med berodde på strukturomvandlingen inom jordoch skogsbruk och som bidrog till omfattande omflyttningsrörelser från norr till söder, från inland till kustområden. På 1960-talet hade vi t.ex. från Norrbotten en nettoutflyttning av 30 000 personer. Riksdagen har behandlat förslag till förändringar i det regionalpolitiska stödet hösten 1976 och våren 1979, och i dag har vi återigen en proposition som rör regionalpolitikens mål och utformning de närmaste åren och anslagen för nästa budgetår. Dessutom innehåller detta betänkande ställningstaganden till förslag dels i proposition 23, dels i kompletteringspropositionen om särskilda insatser för Norrbotten. De mål och riktlinjer som föreslås bygger i huvudsak på den politik som riksdagen tidigare har lagt fast. När det gäller målsättningen att människor i alla delar av landet skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö är vi i princip eniga, men när det gäller medlen har vi olika lösningar. Det nya i det förslag som regeringen har lagt är egentligen åtstramningen av stödområdet, förslaget till sänkning av arbetsgivaravgifterna och ökad beslutsmöjlighet på länsplanet. Den utvärdering som ERU har gjort av de samhällsekonomiska och företagsekonomiska effekterna av det nuvarande regionalpolitiska stödet till företag visar att om det skall fungera som det är avsett — nämligen att stimulera till nyföretagande och nya jobb — krävs en hög spontan växtkraft i näringslivet och en ekonomisk expansion. Och eftersom vi sedan 1965 har haft en minskning av industrisysselsättningen, en minskning som har accentuerats på senare år, har effekten av det regionalpolitiska stödet inte varit så god som önskvärt vore. Många problem återstår. Regeringens förslag om en minskning av antalet stödområden är ett led i arbetet att göra det regionalpolitiska stödet effektivare i den meningen att det förbehålles de områden som har störst bekymmer, dvs. skogslänen. Socialdemokraterna har tidigare i olika sammanhang framfört en som jag tycker mycket motiverad kritik mot att stödområdet har utvidgats till att gälla snart sagt hela Sverige. Därför är det oförståeligt att de inte accepterar regeringens förslag till stödområdesbegränsning utan vill införa ytterligare ett stödområde D med den minskade effekt som det måste ha för skogslänen. Det regionalpolitiska stödet borde enligt folkpartiets mening i högre grad förbehållas områden med långvariga obalansproblem, medan akuta strukturella problem i princip borde lösas med arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska medel. När det gäller en effektivisering av det regionalpolitiska stödet förs nu också en diskussion om vilket som är bäst, generellt eller selektivt stöd. Transportstödet är, i varje fall till viss del, ett generellt stöd. Den föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgiften till 10 procentenheter i fyra Norrbottenskommuner är ett annat. Man kan tänka sig andra former, t.ex. en differentiering av energiskatten eller förändringar i företagsbeskattningen, som jag har föreslagit i ett par motioner till årets riksmöte. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder när det gäller att bedöma den framtida regionala utvecklingen och näringslivets efterfrågan av stöd föreslår utskottet att det tillsätts en parlamentarisk utredning, som kan arbeta fram underlag för beslut om de regionalpolitiska stödinsatsernas inriktning och omfattning fr.o.m. budgetåret 1984/85. Utredningen skall också överväga frågan om en lämplig avvägning mellan selektiva och generella åtgärder inom regionalpolitiken. Inom utredningen bör också transportstödets roll i regionalpolitiken prövas, liksom frågan om differentierad beskattning av olika slag. Godstransportstödet är ett generellt verkande regionalpolitiskt stöd, som har tillkommit för att minska det handikapp som långa avstånd till kunderna innebär för företag belägna i skogslänen. Företag belägna i Mellansverige har en tillräckligt stor marknad på några mils avstånd, medan Norrbottens företag måste skicka sina varor över två tredjedelar av Sveriges yta för att nå samma marknad, och företagarna behöver åka lika långt för att möta sina kunder. Det här innebär en konkurrensnackdel som måste minskas. Transportstödets betydelse har relativt sett ökat under senare år. Det beslut om förändringar av stödet som fattades i november förra året var därför olyckligt. Arbetsmarknadsutskottet har nu med anledning av motioner bl.a. från folkpartiet och efter yttrande bl.a. från trafikutskottet föreslagit att transportstöd återigen skall utgå för hyvlade trävaror och järnoch stålprodukter på samma sätt som tidigare. Stöd skall också utgå för sågade trävaror till de sågar längs Norrlandskusten som arbetar under samma förutsättningar som inlandssågarna. Utskottet föreslår också vissa justeringar, dvs. höjningar, i de procentsatser som skall utgå till företag belägna i transportstödzonerna 3, 4 och 5. Trafikutskottet avvisade motionerna, men det fanns avvikande mening hos socialdemokraterna och folkpartiets Rolf Sellgren, som stödde motionsyrkandena. Det är oerhört glädjande att vi har fått majoritet i arbetsmarknadsutskottet för en återgång till tidigare stödberättigade transporter. Utskottet har i betänkandet betonat den betydelse som transportstödet har när det gäller att förbättra förutsättningarna för näringslivet inom de områden där man med regionalpolitiskt stöd försöker stimulera bl.a. industriutvecklingen. Utskottet pekar på att transportstödet till en del är ett generellt stöd och att det från den utgångspunkten är naturligt att detta stöd därför får en större roll i framtiden. Enligt folkpartiets mening bör också ett persontransportstöd övervägas, och det bör kunna bli en uppgift för den kommande utredningen. När det gäller transportstödets storlek har socialdemokraterna ett annat förslag, som utskottet inte kunnat ansluta sig till. Vi menar att en mer genomgripande förändring och förenkling bör diskuteras i den ovan nämnda utredningen. Vid behandlingen av propositionen och olika motioner har utskottet noggrant gått igenom län för län, och det finns i bilagedelen uppgifter om befolkningsutveckling, förvärvsfrekvenser, skattekraft, arbetslöshet och arbetsmarknadsläge i de olika länen. Det är, som tidigare år, Norrbotten som har de allra största problemen i landet, hög arbetslöshet och en stor andel undersysselsatta. Antalet personer i AMU och i beredskapsarbete är högt över genomsnittet. Ca 70 70 av länets industrisysselsättning finns inom gruv-, järnoch skogsindustrin, dvs. inom branscher med betydande problem f. n. Industrin är f. ö. av ringa omfattning. Enligt Länsprogram 80 behövs ca 27 000 nya jobb i länet för att nå de förvärvsfrekvenser som enligt prognos för 1990 kommer att gälla riket. Det är mot den här bakgrunden regeringen föreslår särskilda insatser för Norrbotten både i den regionalpolitiska propositionen och i kompletteringspropositionen. Avsikten är att de medel som anslås, 150 milj.kr. i den regionalpolitiska propositionen och 150 milj.kr. i kompletteringspropositionen, skall, som skedde i den s.k. Norrlandspropositionen 1979, inriktas mot projekt som långsiktigt stärker sysselsättningen i länet.

När det gäller kompletteringspropositionens förslag skall de 150 milj.kr. inriktas på industriella insatser och mineralpolitiken i speciellt Malmfälten och Pajala. I kompletteringspropositionen anslås också 116 milj.kr. till tidigareläggning av olika byggen och 1,1 miljarder kronor till AMS för beredskapsarbeten. Ca 500 milj.kr. har genom AMS fördelats till Norrbotten. Här finns möjligheter till satsningar på en bred front. Socialdemokraterna har efter långt och envist motstånd accepterat principen om en sänkning av arbetsgivaravgiften men vill ha ett eget system med återbäring, som efter vad jag förstår måste bli byråkratiskt och svårhanterligt och inte kan ge den stimulans som är avsikten med sänkningen. Både moderater och socialdemokrater har avvisat kompletteringspropositionens förslag till användning av 150 milj.kr. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna vill använda medlen till beredskapsarbeten i stället för regeringsförslagets mer flexibla möjligheter. När det gäller moderaternas nej för att i stället satsa på sänkning av energiskatten och ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften anser jag att det i detta läge är viktigare med flexibla selektiva åtgärder i Norrbotten. Herr talman! Situationen i Norrbotten är oföränderligt svår. De arbetslösa människorna drabbas hårt. Regionalpolitiska insatser är nödvändiga, men det kommer också under en följd av år att behövas specifika insatser av olika slag för att nå det differentierade näringsliv som är en förutsättning för att människor skall kunna få arbete och en trygg tillvaro i vårt nordligaste län. Det kräver i en tid av ekonomiska svårigheter solidaritet mellan olika regioner. Sune Johansson uppmanade ledamöter på Värmlandsbänken att rösta på förslaget om tidigareläggning av landstingsinvesteringar i Värmland. Jag förmodar att värmlänningarna kommer att ta upp det här senare. Nu är jag inte värmlänning, men jag vill påminna om att när beslutet om tidigareläggning av landstingsinvesteringar i Norrbotten fattades var det ett enhälligt utskott och en enig riksdag som ställde sig bakom förslaget. Det var en extraordinär åtgärd som skall ses mot bakgrund av de speciella sysselsättningsproblem som finns i Norrbotten. Jag vill också påminna om att regeringen beslutat tidigarelägga insatser och olika åtgärder i Värmlands län för ungefär 70 miljoner.

Herr talman! Den samhällsplanerande verksamheten har ökat snabbt under de senaste årtiondena för att nu ha en omfattning, där effektivitet, överskådlighet och genomförbarhet kan ifrågasättas. Som exempel kan nämnas — förutom det nödvändiga planarbete som kommunerna alltid bedrivit — den fysiska riksplaneringen, markhushållningsplaneringen och den regionala planering som snart sagt varje statlig myndighet oberoende av andra driver för sitt eget ansvarsområde. Planeringsarbetet och det därmed förenade arbetet med remisser har utvecklat sig till en krävande och kostsam uppgift för myndigheter, kommuner, regionala näringslivs-, arbetsmarknadsoch andra intresseorganisationer. Planeringsarbetet är ofta ambitiöst och tidsödande och tar därmed stora personella resurser i anspråk. Duktiga planerare samlar data och försöker med kurvor och statistik analysera och fastställa olika problem och behov. Planeringen har under senare årtionden kommit att präglas av betydande oklarhet om mål och funktioner. Inte sällan ligger ansvaret på flera samhällsorgan, och det förekommer ett omfattande dubbelarbete. Planering för planeringens egen skull måste — inte minst med hänsyn till ekonomin och medborgarnas möjlighet till insyn och överblick — motverkas. Övergripande planering, som i vissa fall kan ha betydelse för de enskilda kommunernas möjligheter att fungera eller som siktar till bästa möjliga infrastruktur till nytta inte minst för näringslivet, bör utgå från kommunernas egen planering och ske på ett sådant sätt att byråkrati och risken för dubbelarbete begränsas. Inte minst viktigt är detta ur den synpunkten, att planeringen inte får inverka på den kommunala självstyrelsen. Herr talman! De stora programmens tid är förbi. Planerandet skall leda till en anpassning till förutsättningar, inte till styrning. I den regionalpolitiska propositionen nr 113, Program för regional utveckling och resurshushållning, föreslås beträffande länsplaneringen — som jag i huvudsak kommer att hålla mig till i mitt anförande — en förändring i förhållande till tidigare planering, som är positivt, bl.a. med tanke på de önskemål beträffande utgångspunkt och uppläggning av den övergripande planeringen som framförts från såväl kommunala instanser som länsmyndigheterna. Propositionen har kritiserats för sin ”luddighet”, exempelvis beträffande avsnittet om samverkan mellan kommunerna och länsstyrelsen. Farhågor för att länsrapporterna, som förslås ersätta länsplaneringen, skall bli årliga omgångar av länsplanering har framförts från skilda håll, t.ex. i Kommunförbundets språkrör Kommun Aktuellt och i den moderata partimotionen 2289. Länsplaneringen är en regional utvecklingsplanering som har till syfte att klargöra hur de regionalpolitiska målen för arbete, service och god miljö skall nås i länen och dessutom ge underlag för samordning mellan regionalpolitiska åtgärder och annan statlig verksamhet. Planeringen måste bedrivas så, att en ömsesidig samordning mellan regionalpolitiska åtgärder och landstingsoch primärkommunal verksamhet uppnås. Länsplaneringsarbetet, som hittills genomförts i fyra riksomfattande omgångar, 1967, 1970, 1974 och 1980, har under åren ändrats till innehåll och inriktning. År 1979 beslutade riksdagen att planeringsprocessen skulle förenklas, och regeringen gav för Länsplanering 1980 länsstyrelsen stor självständighet både beträffande uppläggning av arbetet och beträffande inriktningen. Länsstyrelserna har också i Länsprogram 1980 diskuterat nuvarande planeringssystem och föreslagit förändringar. Resultatet från länsplaneringen skall ligga till grund för statliga myndigheters planering, vilket innebär att varje statlig myndighet i sin planering skall ta hänsyn till verksamhetens betydelse för regional sysselsättning och service. Man måste också lämna länsstyrelsen nödvändiga uppgifter och biträde för planeringen inom resp. verksamhetsområde. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 fastslås, att den framtida länsplaneringen i ökad utsträckning skall bygga på den kommunala översiktsplaneringen. Självfallet kommer länsplaneringen också att utgöra underlag för kommunernas planering, men en aktiv medverkan från kommunerna i den regionala planeringen framhålls av flera skäl som mycket väsentlig. Detta är ett viktigt klarläggande, då just, som jag nämnde tidigare, propositionens förslag i det här avseendet kritiserats för oklarhet — luddighet. I propositionen föreslås att de ”fullständiga länsplaneringarna” skall tas bort och ersättas enbart av årliga länsrapporter, alltså med delvis ny inriktning och utan samma direkta kopplingar till den statliga budgetprocessen som hittills förekommit. Det här senare förslaget har vi från moderat håll anfört betänkligheter mot, då vi anser att kopplingen till budgeten är ofrånkomlig och nödvändig. Särskilda sektorsplaner eller riktlinjer för sektorerna föreslås bli utarbetade av sektorsorganen i samråd med länsstyrelsen. I samband härmed avkrävs sektorsorganet en redovisning av hur man tänkt ta hänsyn till regionalpolitiska mål och riktlinjer i länet. I samarbete med länsarbetsnämnden, utvecklingsfonder och kommuner i länen föreslås att länsstyrelsen skall utarbeta program för den regionala industripolitiken. Moderata samlingspartiet vänder sig i sin motion mot alltför central planering och menar att det kan ifrågasättas om denna typ av länsplanering över huvud taget fyller någon positiv funktion. Det är också viktigt att beakta att den funktion som rättsinstans som länsstyrelsen också har, nämligen att bevaka den enskildes rätt gentemot kommunen, är ömtålig. Alltför stor planeringsmakt till länsstyrelsen kan motverka, menar jag, tron på länsstyrelsens objektivitet som opartisk prövningsinstans. Från moderat håll tillstyrker vi i sak propositionens förslag att den fullständiga länsplaneringen skall bort — men befarar som sagt att de årliga länsrapporterna kommer att utvecklas till årliga länsplaneringsomgångar och därmed permanenta den byråkrati som planeringen har inneburit i stället för att förenkla. Vi menar också att planeringen, förutom att minskas i omfattning, skall göras mer preciserad och åtgärdsinriktad. Planeringen skall syfta till, menar vi, att förbättra underlaget för att bedöma länsstyrelsernas årliga budgetäs kanden, och därigenom bilda del av underlaget för regeringens regionalpolitiska bedömningar. Någon årlig länsplanering därutöver behövs inte. Nu markerar utskottet i sitt betänkande klart, att förändringen av planeringen länsrapportering skall innebära en förenkling och endast omfatta underlag och riktlinjer för den statliga verksamheten samt en redovisning av hur tilldelade regionalpolitiska medel kommer att användas. Utskottet framhåller också att sektorssamordningen inom länen bör effektiviseras. Inom parentes kan nämnas att även länsdemokratiutredningen nu har kommit till samma slutsats. Utskottet stryker under att propositionens förslag inte får tolkas så, att några för länsstyrelsen nya aktiviteter får påbörjas. Man utgår från att nedläggningen av de fullständiga länsplaneringsomgångarna skall komma att innebära en avsevärd avlastning för länsstyrelsen, vilket torde innebära att den tvåprocentiga neddragning som anbefallts lättare bör kunna genomföras. Avsikten med regeringens förslag, säger utskottet vidare, är att planeringens omfattning och innehåll i högre grad än tidigare skall bestämmas av varje enskild länsstyrelse med utgångspunkt från varje läns specifika problem, vilket också med tanke på den anbefallda neddragningen kan utgöra incitament till rationalisering av arbetet. Utskottet klargör att länsplaneringsarbetet med den nya inriktningen skall leda till en förenkling. Detta klarläggande skingrar de farhågor som vi från moderata samlingspartiet och även andra hyst när det gäller risken för en ökad eller fortsatt byråkrati. Även beträffande kopplingen till budgetprocessen gör utskottet ett förtydligande. Man uttalar att länsplaneringsarbetet tidsmässigt i större utsträckning bör samordnas med budgetprocessen, varigenom den moderata motionen 2289 delvis tillgodoses. Den av socialdemokraterna väckta frågan om behovet av näringslivsorganisationernas och de fackliga organisationernas medverkan i länsplaneringsarbetet måste ses som ett onödigt utspel. Alla som har erfarenhet av hur länsplaneringsarbetet går till, vet att det omfattande arbetet bedrivs i nära samarbete med de berörda, bl.a. näringslivets organisationer och facket. Utskottet har självfallet utgått från att det inte blir någon ändring i den praxis som hittills gällt. De fackliga organisationerna finns ju också med i flera led när det gäller arbetet i berörda instanser. Beträffande planeringsinstrumenten vill jag nämna att prepositionen föreslår ett borttagande av ortsplan och planeringstal som styrinstrument i regionalpolitiken, vilket utskottet tillstyrker. Förslaget innebär att moderata samlingspartiets kritik härvidlag vunnit gehör. Utskottet säger också, i likhet med vad som framförts i den moderata partimotionen 2289, att det är viktigt att arbetet med ortsstrukturfrågorna utförs på den regionala och lokala nivån. Vikten av en långsiktig prioritering inom länen till vägledning för näringslivets planering måste dock framhållas. Vad särskilt gäller planeringstalen finns det skäl att på den punkten framhålla att dessa skall vara prognosinstrument, inte styrinstrument. Ju större inslag av politisk styrning och viljeinriktning, desto större blir risken för felbedömningar. Herr talman! Frågor rörande storstadsområdena, främst Stockholms län, behandlas i den moderata partimotionen 2289, i motionen 2335 av Lennart Blom och i motionen 2336 av mig m.fl. I motionerna tas bl.a. frågor upp om i propositionen aviserad utlokalisering av statlig verksamhet, utflyttning av viss industriell verksamhet, dubbelplaneringen i Stockholms län och behovet av att begränsa de centrala direktiven för planeringen. Beträffande den påtalade dubbelplaneringen har numera initiativ till en uppdelning av planeringsuppgifterna tagits av de olika regionala instanserna själva. Utskottet framhåller att frågan om problemet med dubbelplanering skall kunna lösas inom regionen i samverkan berörda parter emellan. Detta är ett viktigt påpekande, eftersom det finns uttalanden i propositionen som snarare tyder på en central styrning. En central styrning och en alltför stark roll för länsstyrelsen skulle kunna innebära att praktiska lösningar försvårades. Även för övriga storstadsområden markerar utskottet uppfattningen att länsplaneringsarbetet måste läggas upp på ett sätt som passar de speciella förhållandena i dessa regioner. I propositionen förs ett resonemang om förutsättningarna för Stockholmsregionens utveckling och om möjligheten att från Stockholmsregionen utlokalisera central statlig verksamhet liksom industriell verksamhet och servicetjänster. Utskottet har ställt sig bakom dessa tankegångar. Från moderat håll avvisar vi tanken på utlokalisering. I reservation 15 framhåller vi, att någon ny stor lokaliseringsomgång av statliga verk ej bör initieras, men att nytillkommen verksamhet kan tänkas lokaliseras utanför storstadsregionerna, under förutsättning att kravet på rationell verksamhet kan upprätthållas. På samma villkor kan delegering av beslutsfunktioner och decentralisering av arbetsuppgifter från central till regional eller lokal nivå kunna ske. I propositionen aktualiseras också utlokalisering av industriell verksamhet från Stockholmsregionen. Jag citerar: ”Vad gäller industriell verksamhet så har Stockholmsregionen ett sådant läge och så gynnsamma förutsättningar i övrigt, att regionen alltid kommer att vara attraktiv för stora delar av industrin. Det bör därför vara möjligt att i större utsträckning än under de senaste åren arbeta för utflyttning av viss industriell verksamhet från Stockholms län till regioner som har större behov av sådan verksamhet.” Industriministern tycks alltså mena, att om Stockholmsregionen erbjuder fördelar för industrilokalisering, så bör man arbeta för utflyttning därifrån! Det är en felsyn att tro att en positiv utveckling i Stockholmsregionen betyder ett hinder för tillväxt i andra delar av landet. Det är tvärtom. Vi kan helt enkelt inte tillåta oss att försvåra tillväxt där den är möjlig, bara för att den inte är möjlig överallt. I ett inledande avsnitt säger utskottet att ”möjligheterna att nå åsyftade regionalpolitiska resultat är beroende av en ekonomisk tillväxt och ett expanderande näringsliv.” Om man är överens om detta — och det är vi — så borde man också vara överens om att det inte är förenligt med den angivna målsättningen att försvåra industriell tillväxt någonstans. Utskottet har också vältaligt utvecklat synpunkter på Stockholmsregionens betydelse för hela det svenska näringslivet. Att lägga hämsko på den regionens utveckling strider därmed mot utskottets uttalande. I Stockholmsregionen efterfrågas tjänster i stor utsträckning. Därför finns dessa där — konsulttjänster och servicetjänster av skilda slag. Den offentliga sektorns tjänster skulle kunna erbjudas till medborgarna med minst lika god kvalitet och till lägre pris genom att en större del överfördes till den privata sektorn. Entreprenadföretag tillför staten skatteoch momspengar för utförda tjänster, samtidigt som tjänsterna kan erbjudas såväl offentlig förvaltning som enskilda människor. Stora delar av näringslivet i Stockholms län — vare sig det gäller tillverkningsindustri eller andra sektorer — har förutsättningar att utvecklas och öka sysselsättningen. Men andra delar är hotade och kräver aktiva åtgärder för att vända utvecklingen. Det finns åtskilliga tecken på att storstäderna i den industrialiserade världen står inför nya problem. Länsstyrelsen i Stockholms län har i sin rapport Länsplanering den 4 juni 1982 sagt: ”Vad som mest oroar länsstyrelsen är den minskande industrisysselsättningen i länet. Länets utveckling i riktning mot en alltmer tjänstedominerad arbetsmarknad strider mot det regionalpolitiska målet om en allsidig arbetsmarknad i alla delar av landet. Vidare är en positiv industriutveckling i Stockholms län av stor betydelse för hela det svenska näringslivet. Man bör särskilt uppmärksamma den utvecklingspotential som finns inom länet i form av framtidsorienterad teknologi som elektronik, teleteknik och mikroteknik.” En eventuell utlokalisering av industri och service ter sig bl.a. mot bakgrunden av länsstyrelsen här citerade uttalande som helt felaktig. Vad som således framhålls från länsstyrelsen i Stockholms län överensstämmer också med vad som sagts i motion 2336. Jag har i ett särskilt yttrande, som fogats till utskottsbetänkandet, ytterligare utvecklat min syn på Stockholmsregionens betydelse som ”motor” i landets industriella utveckling. Till sist, herr talman, vill jag nämna några ord om det särskilda yttrande nr 3 beträffande lokaliseringssamråd som likaledes fogats till betänkandet. Vi moderatledamöter framhåller i detta yttrande att en lagstiftning om etableringskontroll, vilket socialdemokraterna föreslår, skulle medföra påtagliga risker för en minskad investeringsbenägenhet. Vi menar att de regionalpolitiska medlen måste bygga på en samverkan mellan näringsliv och samhälle och inte på tvångsåtgärder. Det helt överlägsna systemet för ekonomisk fördelning och tillväxt är marknadssystemet, samspelet mellan efterfrågan, utbud och priser på varor, tjänster, kapital, arbetskraft och information på någorlunda fria marknader. När politiker beslutar om hårdare styrning, t.ex. i form av etableringskontroll, innebär detta allvarliga ingrepp i marknadsekonomin, vilket för med sig risk för sämre ekonomi i företagen, minskad benägenhet att investera, minskat risktagande, dämpad utveckling och därmed förluster för samhällsekonomin. Vad som behövs är således inte hinder och kontroll utan stimulans. Den inriktning mot mer generella regionalpolitiska instrument som utskottet uttalat sig för kan bli stimulansmedel. Den parlamentariska utredning om regionalpolitikens inriktning och omfattning som utskottet föreslagit måste i sitt arbete komma in på dessa frågor. Utskottet avstyrker det socialdemokratiska förslaget om fullmaktslag. Vi biträder därför utskottets förslag, även om vi menar att ett konsekvent avståndstagande hade varit det riktiga. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Innan jag går in på att utveckla de tankegångar som vi socialdemokrater för fram i reservationerna 12, 13 och 14, som man kan säga berör det trafikpolitiska avsnittet i betänkandet, skall jag ta upp två frågor som har och kan få väldigt stor betydelse för Gävleborgs län. Den ena gäller de nya landsdelsbenämningarna och den andra gäller stödområdesindelningen. I samband med att utskottet behandlar utvecklingsproblemen i landsdelar och län har man delat in Sverige i en ny typ av områden, som jag aldrig i mitt liv har hört talas om. Det framgår heller inte av propositionen. Om man börjar norrifrån, tar man övre och mellersta Norrland, och i detta område inkluderas de fyra nordligaste länen, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Sedan övergår man till nästa område, som man kallar norra Mellansverige. Med ett penndrag raderar man ut hela södra Norrland! I stället klumpar man ihop Gävleborgs län, som utgör södra Norrland, med Kopparbergs, Värmlands, Örebro och Västmanlands län och får ihop ett område som man kallar norra Mellansverige. Jag kan hålla med så långt, att i den södra länsdelen i Gävleborgs län finns det stålorter som kan ha likartade problem som några av dessa län. Men det är ju inte de likartade problemen som är det viktiga, utan det är omfattningen av sysselsättningsproblemen i länet som är det väsentliga. Och omfattningen av de sysselsättningsoch arbetsmarknadsproblem som vi har i Gävleborgs län är fullt jämförbar med förhållandena i de övriga Norrlandslänen. Därför måste det enda riktiga vara att södra Norrland inkluderas i Norrland, som det alltid har gjort. Oavsett skrivningen kommer vi ifrån Gävleborg aldrig att acceptera annat än att Gävleborgs län är en del av Norrland. Herr talman! Jag vill faktiskt betrakta den här landsdelsindelningen som ett olycksfall i arbetet, och jag hoppas att detta är första och sista gången jag får läsa om en sådan. Det andra gäller inplaceringen i stödområde. I propositionen föreslås en radikal förändring av den nuvarande stödområdesindelningen. För Gävleborgs län innebär förslaget en klar försämring av det regionalpolitiska stödet. F. n. ingår samtliga kommuner i länet i minst stödområde 2. Hälsingland har tillhört stödområdet ända sedan det kom till 1965. Nu lyfts större delen av länet och landskapet Hälsingland ut ur stödområdet, och det sker i ett läge då länet upplever större problem på arbetsmarknaden än någonsin tidigare under efterkrigstiden. Mot den bakgrunden har vi socialdemokrater från Gävleborg i en motion krävt att Söderhamn, Hudiksvall, Bollnäs, Ovanåker, Ockelbo och Sandviken skall placeras i stödområde C och att Gävle skall hänföras till stödområde D enligt vad som också har föreslagits i den socialdemokratiska partimotionen. De besvärligheter vi har på arbetsmarknaden i länet skall jag inte närmare gå in på. Detta kommer Olle Westberg i Hofors att närmare belysa i ett senare anförande. Utskottsmajoriteten har avstyrkt vårt yrkande med ett undantag, och det gäller Söderhamn. Man kan konstatera att ett enigt arbetsmarknadsutskott nu föreslår att Söderhamn placeras i stödområde C. Jag vill ge utskottet en eloge för detta. Det visar att ni har tagit hänsyn till de synpunkter som representanter för länet har fört fram vid kontakter och uppvaktningar inför utskottet. Med de mycket besvärliga strukturproblem som Söderhamn har, med en mycket kraftig nedgång i industrisysselsättningen, är det ett livsvillkor att kommunen även i fortsättningen får del av de stödmöjligheter som inplaceringen i stödområdet ger. Det senaste hårda slaget var när LM Ericsson aviserade att man skulle göra inskränkningar med över 500 personer i Söderhamnsfabriken. Detta berör inte bara Söderhamn, utan även Delsbo. Om det genomförs, innebär det en nedläggning av Delsbofabriken, och det blir en ren katastrof för Delsbo samhälle. Därför är det viktigt att också Delsbo så snart som möjligt inordnas i stödområdet. Herr talman! Jag skall nu övergå till att närmare belysa socialdemokraternas syn på de delar i detta betänkande som berör transportstödet och den regionala trafikplaneringen. Så sent som i november förra året genomdrev den borgerliga riksdagsmajoriteten mycket kraftiga försämringar av transportstödet, trots protester från oss socialdemokrater. Höstens beslut innebar bl.a. att transportstödet för sågade trävaror togs bort för sågverken efter Norrlandskusten. I begreppet sågade trävaror inkluderade majoriteten i transportrådet också hyvlade trävaror. Den uppfattningen delades av kommunikationsministern, vilket framgick av ett svar på en fråga från mig här i kammaren den 23 februari i år. Detta beslut innebar för de sågar och hyvlerier efter Norrlandskusten som arbetade under samma betingelser som inlandssågarna att de hamnade i en omöjlig konkurrenssituation gentemot inlandssågarna, men också gentemot sågar och hyvlerier i södra och mellersta Sverige samt gentemot finsk skogsindustri. Detta framhöll jag i höstas, men också i debatten med Claes Elmstedt den 23 februari. Protesterna blev också av naturliga skäl kraftiga från berörda sågverksägare och anställda, eftersom deras fortsatta existens nu blev hotad. Men andra ord: Höstens beslut var helt enkelt ett vansinnigt beslut. Höstens riksdagsbeslut innebar också att fraktbidraget för järnoch stålprodukter skulle avvecklas. Om detta hade genomförts skulle det ha fått svåra följder för berörda företag. Jag kan som exempel nämna SSAB i Domnarvet och Luleå, Uddeholm i Värmland, Fagersta i Långshyttan, som samtliga skulle ha mist transportstödet. Fraktbidragets storlek i de olika transportstödszonerna sänktes också kraftigt, vilket totalt sett försämrade de transportstödsberättigade företagens konkurrenssituation. Mot den här bakgrunden var det naturligt för oss att i samband med att den regionalpolitiska propositionen lades fram återigen upprepa våra krav från i höstas om att stöd skulle återinföras för sågade och hyvlade trävaror för mindre och medelstora sågar och hyvlerier efter Norrlandskusten, men också för järnoch stålprodukter. Vi upprepade också våra krav på bättre fraktbidrag i de olika zonerna samt på ett färre antal stödzoner för att åstadkomma en administrativ förenkling. De borgerliga ledamöterna i trafikutskottet avstyrkte återigen våra krav i samband med trafikutskottets yttrande i det här avseendet till arbetsmarknadsutskottet. Därför är det, herr talman, med tillfredsställelse man nu kan konstatera att ett enigt arbetsmarknadsutskott tillstyrker vårt krav på att transportstödet skall återinföras till sågade och hyvlade trävaror för mindre och medelstora sågar efter Norrlandskusten. Det är också glädjande att se att stödet återinförs för järnoch stålprodukter, helt i enlighet med vårt krav. Detta kommer naturligtvis att hälsas med mycket stor tillfredsställelse av berörda företag och anställda. Genom att man också föreslår att de nya bestämmelserna skall gälla retroaktivt från den 1 mars behöver inte företagen vidkännas några försämringar. Man kan också konstatera att utskottsmajoriteten har föreslagit en del förbättringar av bidragets storlek i vissa zoner, fastän där har man långt ifrån helt tillgodosett våra krav. Vårt krav på en administrativ förenkling genom att minska antalet transportstödszoner har man helt avstyrkt. Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till reservation nr 13, som berör transportstödszonerna och fraktbidragens storlek och där vi vidhåller vad vi tidigare yrkat. Detta sammanfaller också med yrkandet i motion 2341 av Filip Johansson och Arne Lindberg. Kostnaderna för de ändringar vi föreslår uppgår till ca 30 milj.kr. Därför vill jag också yrka bifall till reservation nr 14. Herr talman! Det kan finnas anledning att förtydliga vad vi från socialdemokratiskt håll menar med mindre och medelstora sågverk. Det är med andra ord alla sågverk med undantag av de stora bulksågverken med en årsproduktion i vissa fall av ända upp till över 200 000 kubikmeter per år. Detta innebär bl.a. att stöd i fortsättningen bör utgå till ASSI:s såg i Seskarö, Rolfs såg och hyvleri i Kalix, B. A. Karlssons såg och hyvleri i Luleå för att ta några exempel. Det kan också vara lämpligt att precisera vad vi menar med hyvlade trävaror, så att inga missförstånd skall behöva uppstå i framtiden. En sågad trävara övergår till att vara en hyvlad trävara, och följaktligen stödberättigad, när den på något sätt gått igenom en hyvel. Så enkelt är det. Herr talman! När den socialdemokratiska regeringen år 1971 beslutade att införa ett transportstöd var syftet att minska de kostnadsmässiga olägenheter som följer med de stora avstånden inom stödområdet. Stödet konstruerades också så att det skulle stimulera till ökad vidareförädling och därmed öka sysselsättningen. Dessutom skulle det vara i möjligaste mån konkurrensneutralt mellan företagen inom stödområdet. Det har också visat sig att transportstödet har varit ett av de effektivaste regionalpolitiska medlen. Genom de förbättringar som ett enigt utskott nu föreslår får transportstödet återigen bättre möjligheter att uppfylla sitt ursprungliga syfte, nämligen att stimulera till ökad vidareförädling, utjämna de långa transportavstånden och vara konkurrensneutralt. Jag skall nu övergå till att beröra reservation 12, som tar upp trafikplaneringen på regional nivå. När riksdagen 1979 beslutade om en ny trafikpolitik var målsättningen att trafikpolitiken skulle erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. En viktig förutsättning för genomförandet av en sådan trafikpolitik är en trafikplanering som kan samverka med regionalpolitiken. Riksdagen underströk också vid beslutet 1979 behovet av en trafikplanering på skilda nivåer i samhället. Därför är det enligt vår mening en allvarlig brist att den viktiga samordningen mellan investeringarna i trafikgrenarna inbördes samt mellan trafikpolitiken och regionalpolitiken ej har berörts i propositionen. Oklarheterna är så stora att man kan tala om ett allvarligt avsteg från 1979 års trafikpolitiska beslut, som just underströk betydelsen av en samordnad regional trafikplanering. Det statsfinansiella läget understryker ytterligare behovet av en samordning mellan trafikgrenarna, så att dubbelinvesteringar undviks och så att varje trafikgrens fördelar utnyttjas på bästa sätt. Därför är det viktigt med en fortsatt trafikplanering på länsnivå, gärna med den gamla beteckningen ”regional trafikplanering” under länsstyrelsens ansvar. Men det är också viktigt att åstadkomma en långsiktig investeringsplanering hos flera trafikverk än vägverket. Samordnad trafikplanering är alltså ett viktigt inslag i en aktiv regionalpolitik. Mot den bakgrunden vill jag slutligen yrka bifall till reservation 12.

Herr talman! Olle Östrand klagar på rubriceringen i betänkandet. Han säger att han hoppas att detta är första och sista gången. Till det är att säga att det inte är första gången. Om det är sista gången vet jag inte. Nu tycker jag inte att man skall överdriva betydelsen av detta. Vi har inte hittat på denna rubricering på egen hand, utan tagit den från industriverkets reg« nala industrianalyser, där man använder den här indelningen. Gävleborgs län har många problem gemensamt med övriga beskrivna län under rubriken Norra Mellansverige, bl.a. då det gäller järn och stål. Låt mig säga att utskottets avsikt inte varit att ge sken av att problemen i Gävleborgs län skulle vara mindre än i andra jämförbara län i närheten. Vi har tvärtom pekat på de betydande problemen i vissa delar av Gävleborgs län. Vi har exempelvis föreslagit att Söderhamn skall vara placerat i stödområde, något som f. ö. Olle Östrand gett utskottet en eloge för, för vilken jag tackar.
Herr talman! Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om den här landsdelsindelningen. Men jag vill ändå bestämt hävda, att Gävleborgs län alltid kommer att tillhöra Norrland, oavsett vilka områden som arbetsmarknadsutskottet delar in Sverige i. Samtidigt vill jag ifrågasätta vilka problem Hälsingland, som utgör halva Gävleborgs län, har som sammanfaller med de problem som man har exempelvis i Örebro län och Västmanlands län. Det är vitt skilda problem. Som jag sade i mitt anförande kan södra delarna ha vissa likartade problem som de län jag här nämnde, men framför allt inte Hälsingland. Totalt sett har Gävleborgs län precis lika stora problem som övriga Norrland med undantag för Norrbotten, där problemen är alldeles speciella. Därför är det viktigt för oss att när man i fortsättningen pratar om Gävleborgs län, så pratar man om Norrland.
Herr talman! Om Olle Östrand underkänner vår rubricering, så må det vara. Jag noterar ändå det positiva i att vi får en mycket måttfull kritik när det gäller realbehandlingen. När Olle Östrand läser betänkandet skall han finna att vi tagit mycket allvarligt på situationen i Hälsingland och andra landskap med liknande bekymmer.

Herr talman! Vi riksdagsledamöter har en viss benägenhet att anse att just de frågor som vi sysslar med i riksdagen är de absolut viktigaste. Jag är inget undantag från kamraterna på den punkten. Har man i tolv år ägnat sig åt regionalpolitiska frågor i riksdagsarbetet, så är det väl förståeligt om man tillmäter just dagens debatt väldigt stor betydelse. Jag tycker det är naturligt att den regionalpolitiska debatten blir en av riksdagsperiodens största debatter. När man i början av mars såg de grova dragen i den regionalpolitiska propositionen, när man mötte rubriker där det stod ”50 kommuner ut ur stödområdet” och ”Åsling halverar stödområdet”, då funderade man litet till mans på vilka effekter det här egentligen skulle få på regionalpolitiken. Men när man har trängt in i det digra materialet och tagit del av propositionen, motionerna och de övriga handlingarna, finner man att de inrymmer väldigt många bra förslag inför framtiden. Jag skall be att få lyfta fram några förslag, som kanske inte är de mest kontroversiella men som jag tycker har mycket stor betydelse. Men låt mig allra först säga att arbetsmarknadsutskottets betänkande inte är så splittrat som antalet reservationer ger vid handen. Ett av de värdefulla förslagen enligt min bedömning är att länsmyndigheterna får mer att säga till om när det gäller fördelning av olika typer av stöd. Vid alla de resor som arbetsmarknadsutskottet har gjort i olika län, bl.a. i mitt hemlän, har vi kommit att möta det här önskemålet från länsmyndigheterna: Kan vi inte få vidare fullmakter när det gäller att fördela stödet? Jag tror att arbetsmarknadsutskottets ledamöter håller med mig när jag säger att den som kraftigast har drivit den frågan är landshövdingen i Gävleborgs län, Hans Hagnell. Han har sagt: Inga kan såsom vi avgöra var de verkliga problemen finns och hur stödmedlen från de statliga myndigheterna skall användas. Genom det här förslaget, som riksdagen nu kommer att fatta beslut om, kommer det att bli en förskjutning i beslutsprocessen just i den riktning som många länsmyndigheter har önskat. Ett annat bra förslag tycker jag är att man vid sidan av stödområdet får möjligheter att göra insatser i speciella situationer. Vid debattens början nämnde arbetsmarknadsutskottets ordförande Elver Jonsson den motion som finns från mittenhåll med åtta ledamöter som undertecknare. Vi anser att den här frågan är så viktig att vi har föreslagit en högre procentsats när det gäller stöd utanför stödområdet. Vi har föreslagit att riksdagen skall besluta att ”bemyndiga regeringen att i särskilt angivna områden utanför det fasta stödområdet medge att länsstyrelserna och AMS kan bevilja lokaliseringsbidrag intill 30 26 för byggnader och maskininvesteringar”. Vi har sagt att de kommuner som vi i detta sammanhang särskilt vill peka på är vissa kommuner med stora glesbygdsproblem i Gävleborgs län, Kopparbergs län, Värmlands län och Dalslandsdelen av Älvsborgs län. Vi föreslår alltså en höjning från 20 till 30 26, en 50-procentig höjning av förslaget i propositionen. Det är bra att utskottet instämmer i den här bedömningen och gör ett tillkännagivande och säger: ”Utskottet tänker här på vissa kommuner med betydande utvecklingsproblem inom främst län som f. n. helt eller till del ingår i stödområde. Utskottet menar att i de kommuner som här avses är ett sådant högre stöd nödvändigt för att man skall få erforderlig effekt av stödet.” Jag tycker att detta är ett av de inslag som är bra i det förslag som har lagts. Jag sade inledningsvis att stödområdet har dragits ner starkt. ”Åsling halverar stödområdet” var en av de braskande rubrikerna. Detta är ett av de naturliga skälen till att det har blivit mycket stark oro på många håll och att förslaget har tagit så stort utrymme i debatten redan och kommer att göra det senare under dagen — det är jag övertygad om. Vid behandlingen av ärendet har utskottet gett länsmyndigheter och kommunala representanter tillfälle att redovisa sina synpunkter och sin argumentation just när det gäller placeringen av deras kommuner i stödområde eller i någon av grupperna inom stödområde. Sten Svensson nämnde inledningsvis detta och menade att det var riktigt att utskottet hade gett god tid för uppvaktningar. Jag instämmer i detta. En del av dessa uppvaktningar har verkligen tagits på allvar och gett resultat. I något fall har utskottet förordat ändringar i propositionen. Olle Östrand har nämnt Söderhamn. Andra kommuner som har förts in i stödområdet genom utskottets initiativ är Åmål, Säffle och Arvika. De har av ett enigt utskott föreslagits ingå i stödområdet. Jag tycker att motiven för dessa ställningstaganden är mycket starka. Jag tolkar statsrådet Åslings tystnad just på den här punkten som ett accepterande av utskottets förslag, och jag vill, herr talman, för min del helhjärtat instämma i utskottets förslag.

Herr talman! En läkare i Luleå har i sitt socialmedicinska forskningsarbete funnit att ökade svårigheter att få arbete främst drabbar fyra kategorier, nämligen ungdomar, invandrare, kvinnor och norrbottningar. Mot den bakgrunden är det helt följdriktigt att just unga kvinnor i Norrbotten under den gångna helgen, som de första i landet, har genomfört en kvinnotribunal om arbetslöshet. Ett framträdande drag under denna tribunal var dessutom beskrivningar av invandrade kvinnors utsatta situation. En av våra länstidningar rubricerade sitt referat från tribunalen med orden: Verkligheten inför domstol. Och nog dömdes verkligheten, och med den de som genom politiska åtgärder, eller snarare brist på politiska åtgärder, åstadkommit den verklighet som skildrades. Regeringen kommer att få ta del av det manifest som tribunalens ”dom” utmynnade i. Det innehåller 16 punkter där krav ställs om förändringar av dagens verklighet. Främst bland kraven står: Arbete åt alla! Forskningen om arbetslöshet och ohälsa behandlades också på tribunalen. Det kommer även att behandlas här i riksdagen under en senare punkt i vårt arbete. Denna forskning har redan uppdagat ett skrämmande samband mellan arbetslöshet och självmordsfrekvens. Kiruna utgör en ort där sambandet mellan hög arbetslöshet och många självmord anses kunna påvisas. Så nog är kravet om allas rätt till arbete ett berättigat krav, även ur den enskilda människans synpunkt. Men här i riksdagen sysslar vi ju, sägs det, med de stora, övergripande frågorna. Då finns det anledning att även denna gång notera att frågan om allas rätt till arbete också har samhällsekonomiska aspekter. Välfärd skapas av människor i arbete. Även om den ekonomiska krisen sägs breda ut sig alltmer och få alltmer djupgående konsekvenser, finns det anledning att framhålla norrbottningarnas rätt till arbete och rätt att vara med och bygga upp välfärd och trygghet för framtiden. Arbetslösheten är, som tidigare påtalats i denna debatt, visserligen inte geografiskt avgränsad till Norrbotten. Men det länet har så länge varit utsatt för det gissel arbetslösheten innebär och upplever nu en situation som av arbetsmarknadsansvariga i länet betecknas som ”omöjlig att hantera”. Detta gör den särskilda betoningen av Norrbottens situation befogad. I och för sig finns det tydligen i riksdagen en enighet på den punkten. Partierna motionerar speciellt om åtgärder för Norrbotten, och regeringen skiljer ut detta läns problem genom att i propositioner behandla dem i speciella avsnitt. Så långt är det gott och väl. I synnerhet som en rimlig regional välfärd i norr också bidrar till landets utveckling. Men en i skrivna och talade ord uttalad insikt om nödvändigheten av åtgärder som främjar Norrbottens utveckling är inte nog, så länge dessa inte utgör delar i en medveten, planerad inriktning av åtgärderna. Så länge vi i Norrbotten inte kan hålla jämn takt i befolkningsutvecklingen utan år efter år ser stora skaror ge sig i väg på grund av brist på arbetstillfällen — och dessa skaror dessutom till stor del utgörs av unga människor — är detta uttryck för att åtgärderna hittills inte varit effektiva nog. Och tyvärr innebär inte de nu aktuella regeringsförslagen att effektiviteten blir nämnvärt bättre. Någon har vid ett tillfälle, på tal om gjorda regionalpolitiska insatser, uttalat att det inte räcker med att endast ställa ut vatten åt hästen. Det måste också ske under sådana former att hästen dricker det. Det ”vatten” som hästen Norrbotten behöver måste innehålla åtskilligt av beståndsdelarna tekniskt, ekonomiskt och administrativt nytänkande för att utvecklingen skall gå en önskad väg. Det nytänkandet har inte kommit till uttryck i regeringens propositioner som rör Norrbotten och inte heller i det betänkande som riksdagen nu behandlar. Jag påstår inte att allt det nödvändiga nytänkandet finns i vpk-motionerna. Men redan i kravet i motion 2355 på en planerad industriell utveckling ligger, menar vi, inledningen till det nödvändiga nytänkandet. Det kan inte fortsätta som hittills med stödgivning i nödsituationer och tillyxade belopp för insatser som inte står i något fortlöpande sammanhang. Den synen på utvecklingen i Norrbotten sammanfaller helt med det Jörn Svensson tidigare i debatten har anfört om vpk:s inställning till regionalpolitiken i stort. Han har också vältaligt och pedagogiskt beskrivit hur läget är i dag i Norrbotten i förhållande till landet i övrigt. Utskottet nöjer sig här med att hänvisa till länsplanering och till den tillsatta malmfältsutredningen. Den planering som vi vill ha skall ju bygga på vad länsplanering och utredningar av olika slag kommer fram till, men besluten fattas av de politiska organen på central nivå. Beträffande enskilda projekt som föreslås i vår motion menar utskottet att sådana kan prövas vid bedömningen av regionalpolitiskt eller arbetsmarknadspolitiskt stöd.

Självfallet avstyrker utskottet också yrkandet i vpk-motionen 2555 om en ökning till 300 milj.kr. av anslaget till särskilda sysselsättningsskapande åtgärder. Också där handlar det om att med denna högre summa göra riktade insatser för konkreta projekt. I den socialdemokratiska reservationen 69 avstyrks också vpk:s yrkanden beträffande konkreta projekt. Det är än mer anmärkningsvärt, i synnerhet som socialdemokraterna ju i sin utvecklingsplan för Norrbotten har med kravet på ett apatitverk i Malmberget — ett av de förslag som vi yrkar på i vår motion. Men ändå avstyrks yrkandet bara, utan någon mer kommentar. Handelsgödseltillverkningi Kiruna och tonträproduktion i Seskarö är förslag som är förankrade även i den fackliga rörelsen i länet — en förankring som säkerligen socialdemokraterna, åtminstone i länet, känner till. Väsentliga är också kraven om satsningar på ett mineraltekniskt utvecklingscentrum och resurser till metallurgiska forskningsstationen i Luleå liksom kravet att en utbildningsoch forskningsenhet med inriktning på energifrågor inrättas vid högskolan där. Det socialdemokratiska programmet för Norrbottens utveckling är ett framsteg jämfört med den politik som fördes under 1950 och 1960-talen och även förhållande till den nuvarande regeringens insatser. Men det är en brist att socialdemokraterna inte anger — inte heller i de aktuella reservationerna — hur de pengar som man föreslår för detta skall användas. Det ges inga utfästelser om huruvida olika projekt kommer att förverkligas. Detta är en oklarhet i detaljer som tyvärr, herr talman, ger intrycket av att linjen blir densamma som den gamla, som vi har sett så dåliga resultat av. Herr talman! Jag yrkar således bifall till vpk-motionerna 2355 och 2555;

Herr talman! Det framgick av Eivor Marklunds anförande, men även jag vill erinra om att i nuläget har Norrbotten tyvärr landets högsta arbetslöshetssiffror. Det är orsaken till att alla partier föreslår specialinsatser för landets nordligaste län. Den nuvarande lågkonjunkturen i världsekonomin medför att ett exportberoende län som Norrbotten drabbas särskilt hårt. Därtill kommer att långa avstånd, hårt klimat och bristande småindustriell tradition gör att en konjunkturnedgång får ett extra brutalt genomslag. Ett konkurrenskraftigt, expansivt svenskt näringsliv är ett livsvillkor också för sysselsättning i norra Sverige. Regionalpolitiken måste förnyas och ses i sitt stora industripolitiska sammanhang, om målsättningen ”en likvärdig sysselsättning och likvärdig tillgång till social, kommersiell och kulturell service samt en god miljö” skall uppnås i alla regioner. Regionalpolitik skall inte bedrivas i hela Sverige — det missgynnar de svagaste regionerna. ; Regionalpolitiken har hittills främst kommit att innebära selektivt stöd till redan befintlig industri, vilket har varit värdefullt men inte räckt för att skapa alla de nya arbetstillfällen som är nödvändiga. Det blir alltmer uppenbart att regionalpolitiken måste bygga på en bred bas av generellt verkande åtgärder om den skall lyckas. Villkoren för verksamhet i Norrbotten måste bli lika eller om möjligt bättre än i övriga delar av landet, om det skall bli intressant för företag — det må vara enskilda, kooperativa eller statliga — att starta, driva och utöka verksamhet i norra Sverige. Och det är bråttom. Norrbotten har inte råd med en så stor avflyttning som under åren 1950-1970, då mer än 100 000 personer flyttade från Norrbotten, med en nettoförlust på över 40 000 — mest unga och arbetsvilliga. Arbetsmarknadsutskottet konstaterar i sitt omfattande och intressanta betänkande nr 23 att ”stor politisk enighet råder om de allmänna målen för regionalpolitiken”. Utskottet skriver vidare: ”Mot bakgrund av osäkerheten om den framtida regionala utvecklingen föreslår utskottet att riksdagen hemställer hos regeringen om en utredning om regionalpolitikens framtida utformning och omfattning. Utredningen bör bl.a. överväga frågan om en lämplig avvägning mellan selektiva och generella åtgärder inom regionalpolitiken.

Det behövs åtgärder som ger lägre produktionskostnader och därmed bättre konkurrenskraft. Särskilt viktigt är detta för svenskt näringsliv vid den ovissa tidpunkt när världskonjunkturen åter blir bättre och efterfrågan på produkter ökar. Om Sveriges och Norrbottens kostnadsläge då är för högt kommer vi ohjälpligt efter. Höjda skatter och höjda arbetsgivaravgifter minskar ytterligare vårt lands konkurrensförmåga. Vi moderater har föreslagit att de stora sysselsättningsinsatserna i bl.a. Norrbotten skall kompletteras med sänkningar av arbetsgivaravgifter och lägre elenergiskatt. Några ord om skälen för en lägre elavgift. Mycket av elenergin i norra Sverige produceras av företag som ägs av staten. Detta ger möjligheter från regionalpolitisk synpunkt. Mycket av vattenkraften säljs till övriga Sverige. Vid denna elenergitransport uppstår förluster. Från energibesparingssynpunkt är det önskvärt att elenergikrävande industri lokaliseras nära produktionskällan. En elprisrabatt skulle vara en god regionalpolitisk stimulans såväl för boende som för näringsliv i norra Sverige. Det ärt.ex. möjligt att sänka elpriset i Norrbotten med 4 å 5 öre per kilowattimme utan att självkostnadspriset för vattenkraftsproduktionen i Lule älv underskrids. Ett annat exempel. Under gårdagens debatt hävdade Svante Lundkvist med all rätt skogens stora betydelse för landets ekonomi. Hans kritik mot enskilda skogsägare var skarp. Jag tror att bästa vägen till bättre skogsvård och därmed större skogsuttag bland skogsägare är — utöver nu gällande skogslag — att öka information och stimulans. Det är beklagligt att industrin inte får behövlig råvara. Arbetslösheten ger extra tyngd åt kraven på ökade insatser inom skogen — även den statligt ägda. I Norrlands inland finns stora arealer där skogsuttag har visat sig vara ekonomiskt olönsamma från rent företagsmässig synpunkt. En del av dem ligger ovanför den s.k. skogsodlingsgränsen. Enbart i Norrbottens län finns ca 550 000 hektar med över 30 miljoner skogskubikmeter ovanför och kring denna gräns. Det mesta av detta förvaltas av domänverket, dvs. den svenska staten. Mycket av denna skog — över 120000 hektar — bedöms vara övermogen och hotas av biologisk ruin. Man har också gjort försök som visar att både skogsuttag och skogsförnyelse är möjliga. Det är för mig helt obegripligt att denna resurs inte utnyttjas, t.ex. genom att man använder den s.k. offertmetoden. Offertmetoden innebär att staten betalar en överenskommen summa för en viss åtgärd av regionaloch riksintresse. Vi moderater menar att ett sådant skogsuttag skulle leda till en rad positiva verkningar. Industrin skulle snabbt få ökad tillgång till råvara. Värdefulla skogsförnyelseförsök skulle kunna ske i stor skala. Industrin både i inlandet och vid kusten skulle få fler arbetstillfällen. Transportföretagen kunde ge fler sysselsättning. Landet skulle få ökade exportinkomster. Varför kan inte ordentliga försök med offertmetoden göras? Även i fråga om det intressanta projektet ”tonträ”, som har sin grund i Norrbottens senvuxna gran, vore det intressant att göra försök med offertmetoden. Ett annat generellt verkande medel, där staten kan göra insatser, är sänkta transportkostnader. Vi är i Norrbotten genom de stora avstånden mycket beroende av transportkostnaderna. Riksdagsbeslutet om att sänka LKAB:s malmfraktkostnader var därför en stor framgång. Jag hoppas att en fortsättning följer, som ökar LKAB:s konkurrenskraft. Tyvärr är priserna på flygresor i norra Sverige mycket höga. Utredningar visar att priserna vida överstiger verklig självkostnad. Detta är besvärande från regionalpolitisk synpunkt och även anmärkningsvärt. Staten är en stor intressent i såväl Linjeflyg som SAS och borde ha stora möjligheter att påverka taxesättningen så att den ej motverkar regionalpolitiska satsningar. Herr talman! Öppna bygder och ett livskraftigt jordbruk är en viktig del i norra Sveriges regionalpolitik. Jag hoppas att den arbetande utredningen om norra Sveriges jordbruk kommer med goda förslag, där den också beaktar detta jordbruks beroende av skog eller annan lönsam sysselsättning under vissa tider på året. Likaså hoppas jag att malmfältsutredningen kan ge goda förslag för inlandets framtid. Generellt verkande åtgärder, som minskar produktionens kostnader i Norrbotten, ger såväl jordoch skogsbruk som statliga, kooperativa och enskilda företag större möjligheter att bereda sysselsättning, och de ger framtidstro i norr. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! I gammal god ordning är den regionalpolitiska debatten något av en hembygdsdag, där vi vädrar våra problem. Tyvärr måste jag konstatera att problemen av allt att döma är störst på Norrlandsbänkarna. Där har i alla fall hela tiden funnits samlade en del av ledamöterna. Problemen tycks däremot inte vara särskilt stora på Stockholmsbänken. Men en ledamot var inne som hastigast och vädrade Stockholmsproblem. Jag skall citera en mening ur Görel Bohlins anförande. Hon sade: ”Vi får inte försvåra en tillväxt där den är möjlig bara därför att tillväxt är omöjlig på andra håll.” Nej, det kan jag förstå att man menar.

Detta tycks vara rådande i Stockholmsregionen än i dag. Det var det enda av intresse som man från den bänken haft att säga hitintills. Vi kan konstatera att en del av inläggen i den här debatten har varit ganska verklighetsfrämmade.

Det vore välgörande om vi försökte inse att vi har vissa ekonomiska problem som inte helt kan nonchaleras. Jag svävar inte på målet när jag säger att jag gärna hade sett att ännu mer medel hade kunnat anvisas för regionalpolitiken. Inom regionalpolitikens ram går det att åstadkomma åtskilligt och har åstadkommits åtskilligt — det är inget tvivel om den saken.

Glesbygdsstödet har under senare år definitivt skapat bestående sysselsättningstillfällen, genom mycket små och begränsade insatser. Glesbygdsoch inlandsproblemen har diskuterats ingående här i dag. Det finns mycket övrigt att önska i våra inlandskommuner i dag — det är inget tvivel om den saken — men det är i alla fall en fantastisk skillnad i jämförelse med den nattsvarta situation som de befann sig i för något årtionde sedan. I det lilla område där jag har verkat sade man under årtionden bestämt ifrån, t.ex. från lantbruksstyrelsens sida, att man inte hade några möjligheter att satsa på inlandskommunerna. Det var kallsinniga besked så fort inlandskommunerna fördes på tal. Det gavs bara beskedet att lantbruksnämndens direktiv inte tillät några insatser i dessa områden. Det har skett en betydande förändring som också gett resultat. Det finns anledning att nämna s-kommunalråd som klart och tydligt har gjort uttalanden om den positiva utvecklingen som har varit under senare år. Jag kan erkänna att vi har haft en utomordentligt dålig utveckling i Norrbotten i allmänhet med utflyttning och framför allt en arbetslöshet som är enorm.

Jag konstaterar att detta var utomordentligt beklagligt. Men å andra sidan skall också erkännas att ingenting kan vara sämre för en region som vår än att få företag till regionen som årligen har miljonförluster. Det ger oss definitivt inga förbättrade möjligheter, och det skall vi vara rädda för. Tyvärr har ju situationen blivit den under senare år när det gäller en del av de verkligt tunga företag som vi har i länet, framför allt inom malmoch stålindustri, att deras ekonomi har svikit i allra högsta grad. Det har gett oss— och ger oss än i dag — oerhört stora bekymmer. Och tyvärr har man ju inte minst i den här församlingen, men kanske framför allt på andra håll, väldigt lätt för att glömma att de norrländska malmerna under årtionden i mycket hög grad bidrog till det här landets välstånd. När nu ekonomin sviker för den näringen, då är man inte lika angelägen att ställa upp och ta hand om konsekvenserna av verksamheten som man var när resultaten var goda. Och då är det inte långt ifrån att man bedömer Norrbotten som en mera tärande än närande del av vårt land. Man glömmer också ofta att vi har verksamhet i länet som ger miljardvinster årligen utan några som helst problem. Det är vinster som Vattenfall genererar — vinster som med säkerhet kommer att stiga för varje år. När vi från vårt län, och från det parti som jag representerar, har sagt att man rimligen borde kunna använda en del av dessa vinster för att bygga upp och säkerställa företag som vi måste ha för att ge länets människor sysselsättning — ja, då är man inte särskilt villig att ställa upp, inte ens från länsbänkens sida. Mot denna bakgrund vill jag bara kort framhålla att jag beklagar att man t.o.m. från moderat håll har varit tvungen att reservera sig mot de 150 miljoner som nu departementet har ansett det vara utomordentligt angeläget att snabbt anvisa för att skapa sysselsättning. Beloppet skulle definitivt ha varit större — det kan jag gärna hålla med om. Men man har i alla fall inte från moderat sida kunnat vara med. Riksdagen fattade ett olyckligt beslut i höstas när det gällde frågan om fraktstödet. Det har här betonats från vissa håll hur olyckligt detta var och vilket motstånd man gjorde.

Jag är alltså glad över detta, framför allt därför att ett bra och riktigt fraktstöd är den främsta förutsättningen för att vi över huvud taget skall kunna bedriva en rimlig regionalpolitik. Jag är helt tillfredsställd med utskottets förslag. Låt mig till sist bara säga en sak till. Jag hade väckt ytterligare en motion i anledning av denna proposition. Det gällde rennäringsdelegationen. Jag är tacksam för att utskottet i föreliggande betänkande har understrukit att rennäringsdelegationen i Norrbotten bör förflyttas till Jokkmokk. Vidare är jag till freds med att utskottet har godtagit mitt yrkande i motionen, att även den centrala rennäringsdelegationen flyttas från Jönköping upp till Jokkmokk. Rimligen borde det vara naturligare att den finns i Jokkmokk i Norrbotten, där ca 80 90 av de renskötande samerna finns, än att den skall vara förlagd till Jönköping. Det har sagts mig att man från samernas sida har höjt sin röst till försvar för tanken att rennäringsdelegationen borde finnas i Umeå. Men jag är glad över att samernas ungdomsförbund med all kraft förordat motionens yrkande och även utskottets hemställan att rennäringsdelegationen förläggs till Jokkmokk. Jag tror på ungdomarna, och jag vill satsa på dem.
Herr talman! Bara en kort replik med anledning av att Filip Johansson angrep mig för det resonemang jag förde i mitt tidigare inlägg om Stockholmsregionens betydelse. Filip Johansson säger att det tydligen var det enda av intresse från den här bänken. Två tredjedelar av mitt anförande handlade om länsplaneringen. Det föranleder mig att göra den kommentaren att Filip Johansson uppenbarligen inte tycker att länsplaneringen är intressant. Utgångspunkten för mitt resonemang beträffande Stockholmsregionen var vad som är bra för landet i dess helhet. Det är felaktigt att tro att en tillväxt i Stockholmsregionen skulle verka hämmande i andra delar av landet. Det är faktiskt så att Stockholmsregionen är en tillgång för Sverige. Om en välståndsskapande utveckling kan ske i Stockholmsregionen, kan det betyda expansion även i andra delar av landet. Det är inte så att en positiv utveckling i Stockholmsregionen på något sätt skulle stå i motsatsförhållande till en motsvarande utveckling i andra delar av landet, tvärtom. Huvudstadsfunktionen är en förutsättning för hela landets välståndsutveckling. Jag vill alltså påstå att den industriella utvecklingen i Stockholmsregionen genererar en positiv utveckling i övriga delar av landet. Jag kan vidare hänvisa till länsstyrelsens rapport Länsplanering 82 som kom helt nyligen — närmare bestämt den 4 juni — och även till det resonemang som förs i ERU-rapporten En ny storstadsutveckling. Jag kan rekommendera Filip Johansson litet läsning på den här punkten.
Herr talman! Jag var med om att i transportrådets styrelse fatta beslut om att transportstödet för sågade trävaror skulle tas bort i fråga om kustsågverken. Men sedan det beslutet fattats kom det fram omständigheter som visade att transportrådets beslut den gången var ett dumt beslut. Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig. Det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater i höstas föreslog att kustsågverken, som arbetar under samma betingelser som inlandssågverken, i fortsättningen skall få transportstöd. Tyvärr avslog den borgerliga riksdagsmajoriteten vårt förslag den gången. Därför är det glädjande att ett enigt arbetsmarknadsutskott nu sluter upp bakom vårt krav att transportstöd skall utgå till de kustsågverk som arbetar under samma betingelser som inlandssågarna, och det gäller då sågade och hyvlade trävaror. Det kravet sammanfaller helt med det krav som nu förs fram i en motion av Filip Johansson och Arne Lindberg.
Herr talman! Låt mig bara säga att denna debatt om regionalpolitiken är Filip Johanssons sista debatt här i kammaren. Jag vill understryka att Filip Johansson alltid har varit väldigt engagerad i sitt läns problem. Han har också haft en ärlig vilja att få till stånd förändringar. Ibland har jag haft en känsla av att han inte alltid vunnit sitt eget partis gehör för de åsikter och idéer som han framfört i sina inlägg. Filip Johansson är vidare lojal mot sitt parti. Då går det ut över socialdemokraterna — han anfaller oss i stället. Jag har full förståelse för att en man med starkt engagemang och en känsla för situationen i sin egen omgivning kan göra en sådan sak. Vi socialdemokrater hävdar att arbetslöshet är det dyraste sättet, om man skall välja insatser för att lösa människors problem. Det skylls ofta på bristande finansiella resurser.

Filip Johansson tog också upp utvecklingen i början på 1970-talet och sade att det var en ballong som spräcktes. Men utvecklingen under 1970-talet var gynnsam. Länets sysselsättning ökade med 11 000, och 7 000 kvinnor fick jobb. 1976 fick vi dock en annan regering med en annan inriktning på politiken. Man sade bl.a. att investeringar av den storlek vi hade tagit i fråga om stålverket inte kunde fullföljas. Man skulle investera i annat. Men det blev inga 10 miljarders investeringar i annat, och detta är orsaken till den situation vi har. Både Filip Johansson och jag har fått höra att jordbrukarna hade en positiv lönsamhetsutveckling i början på 1970-talet beroende på de insatser som gjordes med stöd. I slutet av 1970-talet hade man däremot en negativ lönsamhetsutveckling.

Herr talman! När Görel Bohlin betonar hur mycket Stockholm betyder för hela landet vill jag säga att jag inte underskattar detta. Jag vill bara ifrågasätta vad Stockholm skulle betyda, om man inte hade den övriga delen av landet. Det skulle inte vara så mycket. Ingen har tänkt att föröda huvudstaden. Vi är beroende av den, och vi är glada över att vi har en fin huvudstad. Men det finns ingen som helst anledning att den skall behöva prioriteras framför andra regioner. Låt mig till Olle Östrand säga att vi är överens om att fraktstödet behövdes. Vi märkte det omedelbart efter att beslutet var fattat, och det blev en av mina föresatser att jag inte skulle sluta i denna kammare förrän fraktstödet var återställt. Jag visste att jag kunde få stöd för detta, och det visade också utskottsbetänkandet. Det är jag tacksam över. Frida Berglund säger att jag inte får mina partikamrater med mig, och då går det ut över socialdemokraterna. Jag har verkligen inte haft stora svårigheter att få partiet med mig. Jag fick med mig partiet t.o.m. när det gällde Stålverk 80. Även den gången ställde hela partiet upp, till en början med en viss tveksamhet. Man accepterade dock den argumentering vi förde som byggts upp av de s.k. experter som då stod för Stålverk 80 — experter som sedan visade sig inte vara särskilt mycket att lita på. Jag har också fått med mig partiet i andra sammanhang, bl.a. när det gällt att utveckla glesbygdsstödet, för att ta ett exempel. Där hade det varit svårare att gå med socialdemokraterna. Jag vill bara hänvisa till vad som har sagts här tidigare om socialdemokraternas inställning 1979, då man vägrade att vara med om en uppräkning av glesbygdsstödet. Jag har alltid hävdat att glesbygdsstödet är den absolut billigaste åtgärd som kan vidtas för att skapa ett sysselsättningstillfälle. Då bör man också nyttja detta i så stor utsträckning som möjligt. Sedan får vi notera att det även där finns vissa gränser, men jag tror att man utan hinder skulle kunna använda mer av dessa medel. Frida Berglund pratar om en annan utveckling 1976. Ja, det var fantastiskt vad den utvecklingen var snabb! Det var fantastiskt så snabbt det gick att få fram andra resultat — och allting var den nya regeringens fel. Jag hoppas att det kommer att gå lika snabbt för en eventuell ny regering att förändra situationen till det bättre. Det måste det ju göra, om den regering som tillkom 1976 var orsak till vad som hände —t.o.m. den första dagen som regeringen satt.
Herr talman! Det går mycket snabbare att riva ner än att bygga upp. Det har vi fått uppleva många gånger när vi varit i regeringsställning. Det som vi övertog i början av 1930-talet förändrades inte och byggdes inte om i en hast. Stoppet 1976 kom faktiskt väldigt snabbt. Man hade all planering klar, och alla människor var inställda på att ha arbete för mycket lång tid framåt. Det gällde bl.a. byggnationen. En fredag i november 1976 stoppade man alla byggen t.ex. i Luleå. Det var liksom signalen: nu händer ingenting mer. På måndagen blev 700-800 byggnadsarbetare varslade om uppsägning från sina jobb. Det satte i gång den utveckling som sedan följde. Hade man inte stoppat alla dessa byggen, så hade man ju haft byggnadsindustrin och byggnationerna i gång. Det är att märka att man aldrig hade börjat med själva Stålverk 80, utan det var fråga om att förbereda kommunen för den uppgift som väntade i samband med det nya stålverket. Det här hade också gett effekter på andra håll i länet. De första som hade ökat antalet anställda var byggföretagen i Överkalix och Övertorneå. Därför kom stoppet mycket hastigt, så gott som utan föregående varning. Sedan har händelserna följt slag i slag. Jag vill säga att Filip Johansson inte hade någon möjlighet att hejda det hela, för i botten var det kapitalintressena som styrde, och regeringen lät marknadskrafterna verka. Och marknadskrafterna har ju aldrig varit intresserade av att skaffa sysselsättning i olika delar av landet, och inte finns det heller några komponenter för regionalpolitik inbyggda.
Herr talman! Det är inte alltid som det går snabbt att riva ner. Det gick i alla fall inte så särskilt snabbt när det gällde Stålverk 80. Jag skulle nästan kunna ange den exakta dagen redan i januari månad 1976, alldeles vid årsskiftet, när man ifrån Luleå var nere och underrättade regeringen om att Stålverk 80-projektet inte kunde drivas vidare. Det hade funnits skäl att redan då ta ställning. Men det beslut man fattade kom fram i slutet av mars, och gick ut på att halvera Stålverk 80 men ha lika många sysselsatta. En sådan politik har vi aldrig någon glädje av, Frida Berglund — varken då eller i framtiden. Jag hoppas verkligen att vi inte behöver uppleva någonting sådant en gång till!

Herr talman! Vpk har under flera år drivit frågan om inrättande av ett regionalt utvecklingsinstitut för Norrland. Vi kan nu notera att detta har krönts med framgång. Visserligen kallas det ”ett centrum för regionalpolitisk forskning”, men namnet är ju inte det väsentligaste, utan det viktiga är att något händer på detta område. Också nu aktuell motion avstyrks, men detta kan vi ta med ro, eftersom yrkandet i vår motion till mycket stor del har tillgodosetts. Nu räcker det givetvis inte med forskning för att vi skall komma till rätta med de problem som råder i dessa regioner. Västerbotten har en hög arbetslöshet, och kommunerna brottas med stora problem. I en del kommuner är marginalen till att hela samhällsapparaten skall undergrävas och slås ut liten. I vissa kommuner är uppåt 10 96 arbetslösa. Den siffran skulle vara mycket högre, om inte många hade ”stoppats undan” genom förtidspensionering. Personer med förtidspension uppgår till 7,1 20 av länets befolkning i åldern 16-64 år. Om man lägger samman siffrorna för dem som är öppet arbetslösa, dem som sysselsätts i beredskapsarbete, den dolda arbetslösheten samt dem som blivit förtidspensionärer av arbetsmarknadsskäl, skulle den verkliga situationen på arbetsmarknaden framträda. Det skulle betyda att regeringen inte ens skulle kunna beträda den bräckliga räddningsplanka som deras hänvisning till andra länders arbetslöshet utgör. Vi har aldrig accepterat åberopandet av andra länders arbetslöshet som svar till de människor som i dag tvingas gå arbetslösa eller till de kommuner som i dag ser sin existens hotad. Vad dessa människor och deras hemkommuner väntar på, och har rätt att kräva, är kraftfulla åtgärder och insatser för att förbättra situationen. Detta understryks också i Länsprogram 80 för Västerbottens län. De svåra sysselsättningsproblemen har medfört att en mängd olika förslag till åtgärder har utarbetats i länet. Utöver länsmyndighetens program har tillsatta grupper, bl.a. i de fackliga organisationerna, lagt ner stor möda på att utarbeta konkreta förslag till åtgärder. Dessa förslag är värda ett bättre öde än att bara stanna på papperet. Redan nu görs stora insatser på både lokal och regional nivå för att bekämpa arbetslösheten. Ännu mera skulle kunna göras, om inte de borgerliga partierna och socialdemokraterna fått för sig att kommuner och landsting har för mycket pengar och därför vill undandra dessa 3,5 miljarder kronor. I motion 1498 har jag redovisat några utarbetade förslag, vilka skulle kunna utgöra riktade åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Bl. a. har en arbetsgrupp inom Statsanställdas förbund i Vännäs lagt fram ett förslag till investeringar som innebär en upprustning av kollektivtrafiken. I länet finns ett antal mindre malmförekomster som lämpar sig för smågruvdrift. Det finns också ett stort behov av skogsvårdsåtgärder i länet. Det är en form av beredskapsarbeten som kostar litet, eftersom kostnaderna utöver lönerna är små. Min hemställan i motionen är att frågan om särskilda åtgärder för att stimulera sysselsättningen i länet skall upptas till skyndsam prövning. Med anledning av denna motion hänvisar utskottet till att behovet av insatser i länet kommer till uttryck i förslaget till stödområdesindelning. Menar utskottet med detta, att det uttrycks genom att Umeå kommun hamnar utanför stödområdet och att bidragen sänks i vissa kommuner? Vidare anser utskottet att de förslag till projekt som förs fram i motionen bör kunna utföras inom ramen för länsplaneringsarbetet. Med anledning av detta vill jag bara hänvisa till länsplaneringens framhållande av kraftfulla statliga insatser. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till motion 1498. Jag skall avsluta med några ord om en annan fråga. Utskottet understryker vikten av att frågan om lokaliseringen av den centrala rennäringsadministrationen från Jönköping utreds skyndsamt. Jag vill här hänvisa till det telegram som arbetsmarknadsutskottet har erhållit från samerna. Där heter det: ”Ett eventuellt beslut att lokalisera Lantbruksstyrelsens rennäringsenhet till Jokkmokk skulle strida mot samernas landsmötes uttalade vilja.” Deras uttalade vilja är att denna enhet lokaliseras till Umeå, och jag har velat få samernas synpunkt i denna fråga noterad till protokollet. Jag vill till sist också anföra följande citat ur telegrammet: ”Riksdagsbeslut i samefrågor, som direkt strider mot samernas uttalade vilja, hör en förgången tid till.” Jag vill framhålla att Filip Johansson nog drog för långtgående slutsatser av utskottets skrivning angående lokaliseringen till Jokkmokk.

Herr talman! Industriminister Nils G. Åsling kan knappast, som norrlänning och som statsråd med ansvar för regionalpolitiken, känna någon tillfredsställelse med den avveckling som skogslänen genomgått under senare delen av 1970-talet. Det var stora förhoppningar — inte minst i skogslänen — som knöts till de löften som herr Åslings parti ställde ut inför 1976, det val som förde herr Åsling till uppgiften som ansvarig för att omsätta centerns vallöften i praktisk politik. 400 000 nya arbetstillfällen, till stor del i industrin, lovade centern, och en regionalpolitik som skulle förstärkas och inriktas på att ”människor i alla delar av landet får tillgång till allsidig sysselsättning”. När industriministern, med dessa vallöften i minnet, nu summerar vad som hänt regionalpolitiskt i skogslänen efter 1976 måste resultatet ge anledning till eftertanke och självrannsakan. Enbart under den senare delen av 1970-talet förlorade de sju skogslänen 12 000 industrijobb. I jordoch skogsbruket försvann 7 500 arbeten och i byggverksamheten 6 000 arbetstillfällen. Minskade gjorde också sysselsättningen inom varuhandeln, samfärdseln, post, tele osv. T. o. m. mjölkproducenterna i skogslänen minskade med ungefär en fjärdedel under de borgerliga regeringsåren i slutet på 1970-talet. Så blev det alltså med det centerpartistiska löftet från 1976 att ”människor i alla delar av landet” skulle få ”tillgång till allsidig sysselsättning”. Nils G. Åsling och övriga borgerliga Norrlandspolitiker begriper säkert varför nu tydligen väljarna i norr flyr de borgerliga partierna medan socialdemokraterna, enligt de aktuella opinionsmätningarna, har ett enormt väljarstöd i skogslänen. Men hur dystra redovisningarna än är, rubbar de inte den borgerliga regeringen eller den borgerliga majoriteten i arbetsmarknadsutskottet. I majoritetens skrivning finns ingenting av förståelse för de synpunkter och krav som vi — 14 socialdemokrater från skogslänen — framfört i motion 2295. Att så gott som alla beskrivningar av verksamheter — i motsats till siffrorna för arbetslösheten — visar på en klart nedåtgående trend under senare delen av 1970-talet hindrar inte utskottets majoritet att betygsätta den förda regionalpolitiken så, att den ”haft viss effekt”. Vilken är då den effekten? skulle jag vilja fråga. Hade vi inte under senare delen av 1970-talet — tack vare den tidigare stabila samhällsekonomin — haft resurser att skapa ny sysselsättning i den gemensamma sektorn, i kommuner och landsting, skulle skogslänen ha fått ett minus i sysselsättningen på drygt 23 000 arbetstillfällen under de borgerliga regeringsåren. Klart är att skogslänen inte har sett något positivt resultat av regionalpolitiken de senaste sex åren. Nu kan vi konstatera att skogslänen har ett behov av drygt 40 000 nya arbetstillfällen, om vi i den delen av landet skall kunna få en sysselsättningsgrad, som är jämlik med det övriga rikets. 33 000 av dessa arbeten behövs för kvinnor. Någon nyetablering eller omlokalisering av sysselsättningen till skogslänen — i likhet med den vi minns från de socialdemokratiska regeringsåren på 1970-talet — har vi inte fått. Det vi kommer att minnas av borgerlig regionalpolitik 1976-1982 blir att man två gånger ändrade stödområdesgränserna, att man justerade ned stödvillkoren, att man prutade på lokaliseringsstödet och att man kraftigt minskade fraktstödet. Till detta kommer nu att man inte längre skall medge att vissa utvecklingsområden i skogslänen — Umeå, Sundsvall m.fl. — skall ha någon extra stödattraktion i kampen med t.ex. Stockholm och andra centra i riket om viktiga lokaliseringsprojekt som bara centra kan tävla om. Ännu en åtgärd, klart skogslänsfientlig, är på gång. Mot denna bakgrund är det inte överraskande att vi nu kan summera att skogslänen har drygt 46 000 arbetslösa, nära 17 000 i beredskapsarbete, 28 000 i olika former av arbetsmarknadsutbildning, anställning med lönebidrag m.m. samt dessutom drygt 77 000 förtidspensionerade. Totalt är alltså i dag 168 000 människor i skogslänen utanför den reguljära arbetsmarknaden eller för tidigt utslagna från arbetsmarknaden. Vad centern lovade 1976 var att prioritera skogslänen och låta storstadsområdena stå tillbaka. Det har blivit tvärtom. Stockholm har bara hälften så hög arbetslöshet som rikets genomsnitt samtidigt som befolkningen i Stockholm under de borgerliga regeringsåren ökat dubbelt mer än vad som är genomsnittligt för riket. För skogslänen är förhållandet det motsatta. I vår motion 2295 redovisade vi skogslänens behov av åtgärder, men också de många lovande förutsättningarna. Skogslänen har stora råvarutillgångar för skogs-, gruvoch energiproduktion. Vi har god tillgång till välutbildad arbetskraft, och vi har ett gott kunnande. Vad vi behöver är en stor portion riskvilligt kapital — som kan satsas också i skogslänen. Det kapitalet hoppas vi få genom löntagarfonderna. Dessutom behöver vi en regering, beredd att driva en aktiv näringspolitik och en målmedveten regionalpoltik. Det hoppas vi få efter höstens val. För dagen får vi glädja oss åt att vi av socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet har fått ett helhjärtat stöd för våra motionskrav från skogslänen —i reservation 48 om förstärkta styrinstrument i regionalpolitiken ochi reservation 73 om motiven för nödvändiga aktiva åtgärder i skogslänen.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

Herr talman! Efter Arne Nygrens inlägg finns det anledning att något redovisa hur utvecklingen i skogslänens glesbygd var under den socialdemokratiska regeringstiden. Men låt mig först redogöra för utvecklingen i Västerbottens län. Under tiden 1965-1970 minskade antalet invånare i glesbygden med 11 395. Perioden 1970-1975 var det en minskning på 5 085, medan det under perioden med icke-socialistisk regering i landet är en minskning med 1249. Om vi studerar utvecklingen i skogslänen totalt sett, som Arne Nygren var inne på, finner vi att andelen invånare som bodde i glesbygd minskade med hela 64745 människor under tiden 1965-1970. Minskningen under 1970-1975 var 29 679. Det är för det första förvånande att Arne Nygren har glömt att ta med de här siffrorna i sin motion. För det andra tycker jag att det hade varit ärligare av honom att också nämna utvecklingen under den första delen av 1970-talet. Men det är så svårt för socialdemokraterna att redovisa sådant i debatterna, för alla olyckor i det här landet har enligt deras mening inträffat efter den valseger som de icke-socialistiska partierna fick 1976. Jag tycker inte att utvecklingen i Västerbotten under den tid som socialdemokraterna hade regeringsmakten är mycket att yvas över. Låt mig också redovisa siffrorna för arbetslösheten i Västerbottens län. Första kvartalet 1972 var arbetslösheten där 4,4 90. Motsvarande siffra första kvartalet 1982 var 3,9 26. Detta vittnar verkligen om att den regering vi har i dag på alla sätt och vis försöker att bekämpa arbetslösheten och se till att så många människor som möjligt har sysselsättning. Avslutningsvis vill jag nämna att skillnaden mellan skogslänen och riket i Övrigt när det gäller sysselsättningsgraden i åldersgruppen 16-64 år var 4,6 96 1970, medan skillnaden 1979 var 1,9 90. Detta talar för att den politik som har förts under senare delen av 1970-talet har varit framgångsrik.
Herr talman! Jag kan kontra Arne Fransson med att påminna om att skogslänens folkmängd har ökat under senare delen av 1970-talet, men inte lika kraftigt som den ökade under de socialdemokratiska regeringsåren på 1970-talet, när den hade ett plus på ungefär 20 000 för hela skogslänsområdet. Den ökning med 17 000-18 000 som nu har ägt rum skall ställas emot vad Arne Fransson glömde att nämna, nämligen att sedan vi fick den första borgerliga regeringen har antalet boende i glesbygd i skogslänen minskat med 11 272. Det bör väl också tas med i bilden. Norrbotten har mist 3 138 av de boende i glesbygdsområdet, Västerbotten har mist 1 836, Västernorrland 645, Jämtland 2 853, Kopparberg 154 och Värmland 3 064. Det enda län som visar en plussiffra, men en mycket liten sådan, är Gävleborg. Där är det en ökning med 411. Jag tror att man skall redovisa en mera fullständig bild av det som har hänt i Norrland och inte rycka ut enstaka siffror, som Arne Fransson gjorde. Jag medger gärna att Västerbotten inte är det skogslän som har drabbats hårdast av den borgerliga politiken under de här åren. Vi har län som har drabbats betydligt hårdare, och jag förstår att Arne Fransson valde att nämna Västerbotten.
Herr talman! Det var inte jag som började att lämna ofullständiga uppgifter — uppgifterna finns i Arne Nygrens motion. Det var det som var anledningen till min replik liksom naturligtvis Arne Nygrens inlägg här i kammaren. Det är bara att konstatera, Arne Nygren, att under perioden 1970-1975 minskade antalet invånare i glesbygd i skogslänen med 29 679 personer. Det är faktauppgifter. Ställ detta antal mot 11 461, som minskningen var mellan åren 1975 och 1980! Siffrorna talar ju för sig själva och visar att den förda politiken efter regeringsskiftet 1976 har varit mer positiv för skogslänens glesbygd än den politik som Arne Nygrens partikamrater förde under den tid som de var i regeringsställning. Det är bara att konstatera. Siffrorna talar som sagt för sig själva. Jag behöver inte bryta ner dem på län, utan jag kan ta samtliga skogslän i en klump. Det gjorde jag också. I en redogörelse, Arne Nygren, bör man redovisa hela perioden och inte välja ut den del som man tycker är lämplig för att bevisa det ena eller det andra.
Herr talman! Arne Fransson går ifrån den uppgift som jag lämnade, att under den första delen av 1970-talet ökade skogslänens befolkning med 20 000 och under den senare delen med 17 000-18 000 personer. Det har varit en ökning under den senare delen, men den har varit något mattare än under den förra. Får jag dessutom säga till Arne Fransson att det är ganska naturligt att det inom länen sker en mindre omflyttning i en situation där inga nya arbetstillfällen tillskapas. Människor har ingenstans att flytta inom Norrland, därför att det finns inte några nya arbetstillfällen. Det är det som är resultatet av den borgerliga regionalpolitiken efter 1976.

Herr talman! Stina Eliasson och jag har 1981 och 1982 motionerat om behovet av och önskemålet om att ett industricentrum skall lokaliseras till Sveg. Det är därför med stor tillfredsställelse vi har tagit del av propositionens förslag att industricentrum skall etableras i Sveg och att arbetsmarknadsutskottet godtar propositionens förslag om utbyggnad i Sveg och dessutom i Gällivare. Härjedalens kommun har sedan 1974 aktivt planerat för möjligheter att etablera ett industricentrum och har tack vare detta förutseende möjligheter att genomföra denna lokalisering. Det finns god planering vad gäller markområdet, centralt beläget i nuvarande industriområde och nära järnväg med i övrigt bra vägsystem. Bostadsplaneringen är mycket långt framskriden. Man har byggt flerfamiljshus med 70 lägenheter och planerar nu igångsättningen av etapp två med ungefär lika många lägenheter. Den sociala servicen såsom barnomsorg, skolor och sjukvård är tillfredsställande utbyggd. Länsstyrelsens planeringstal för befolkningen i Härjedalen är 13 000-13 500 invånare. Under första delen av 1970-talet gick utvecklingen åt rätt håll. I dag har vi stagnerande utveckling, och därför anser jag att lokalisering av ett industricentrum är av största vikt för att åter få till stånd en positiv befolkningsutveckling i Sveg. Det finns ortsbunden arbetskraft, men behov föreligger också av nyinflyttning. Under de senaste tio åren har många nyetableringar av företag skett i Norrlandslänen inte minst tack vare stödet till kommunala industrilokaler, som har inneburit att de flesta inlandskommuner har det byggts industrilokaler. I Härjedalen har byggt i Lillhärdal och nu senast i Funäsdalen. Det har dock visat sig att avsaknaden av industritradition gjort det svårt att rekrytera utbildad personal på orten. Jag motionerade därför under allmänna motionstiden om företagsintroduktion och inskolning för lokalt bunden arbetskraft. I korthet gick mitt förslag ut på att företagen sköter utbildningen. Företagsintroduktion och inskolningstid bör anpassas till individens tidigare utbildning och yrkeserfarenhet och till företagets produkter. Det är därför viktigt att man i god tid kan få vetskap om vilken sorts industrier som kommer att lokaliseras, så att man har möjligheter att planera och förbereda människor för anpassningen till industriarbete. Arbetsförmedlingen har att föreslå arbetssökande till olika företag. Problem med barnpassning och resor utgör i våra områden oftast stora problem, och bl.a. sådana skulle undanröjas om utbildning kunde förläggas på orten. Herr talman! Jag känner i dag en stor glädje över att ett industricentrum kommer att lokaliseras till Sveg. Jag hoppas att det lyckas etablera expansiva företag och att det visar sig att det innebär den injektion som kommunen har planerat för sedan 1974.